Herr talman! Vi har med glädje sett utvecklingen mot ökad demokrati i Polen, Sovjet och Kina. Jag vill instämma med övriga talare i den sorg och ledsnad som vi känner över händelserna i Beijing. Vi vill uttala vår avsky över massakern i Beijing. Jag vill även uttala vår solidaritet med de kämpande kinesiska arbetarna och studenterna. Jag återgår nu till Sverige. Sveriges politiska karta är just nu osäkrare än på länge. En tid av fast cementerad blockpolitik håller på att ersättas av något nytt. Det är dock fortfarande höljt i dunkel vad detta nya är. Vi i miljöpartiet tycker det är bra att gamla förstenade gränser i politiken bryts upp. Den gamla höger—vänster-striden dominerar inte längre politiken. Nya värderingar är på väg, som sätter nya frågor som miljö, livskvalitet och ifrågasättande av ekonomisk tillväxt i centrum för debatten. Vi i miljöpartiet tycker det är bra att inget enskilt parti eller block ensidigt kan diktera den politik som skall föras i vårt land, utan att man tvingas samarbeta med andra. Vi i miljöpartiet tycker det är bra att makten åter har hamnat i den församling där den enligt grundlagen hör hemma — hos oss, svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk. Miljöpartiet de gröna har kämpat för att komma in i riksdagen för att kunna nå resultat i politiken. Inget parti har majoritet, utan samarbete behövs för att man skall kunna skapa handlingskraftiga majoriteter. Vi måste alla hjälpas åt att ta ansvar för ekonomi och miljö. Jag ser med tillfredsställelse Lars Werners utsträckta hand när det gäller ett röd-grönt bälte i riksdagen. Frågan är dock om socialdemokraterna ingår i det här bältet. Om så är fallet misstänker jag att de utgör den svagaste länken när det gäller de röd-gröna frågorna. När regeringen lade fram sitt s.k. åtstramningspaket sade vi i miljöpartiet att vi ställde upp på den grundläggande ekonomiska bedömning som låg Prot. 1988/89:130 bakom förslaget, nämligen att Sveriges ekonomi är överhettad och behöver 7 juni 1989 kylas ned. Men vi sade också något annat. Vi sade att en sådan här Aso mt... nedkylning med fördel kan göras till något mer än en isolerad konjunkturpolitisk händelse. Vikan strama åt framför allt på de områden där vår nuvarande överkonsumtion betyder allvarliga hot mot vår framtida miljö och hälsa. Vi kan dra in överskottslikviditeten med höjda energiskatter, skatt på alkohol, tobak och reklam samtidigt som vi härigenom påverkar det långsiktiga konsumtionsmönstret i miljövänlig riktning. Den dag när vi inte längre behöver någon åtstramning av konjunkturpolitiska skäl, kan vi driva den långsiktiga linjen vidare och använda det ekonomiska handlingsutrymme som vi har skapat för att sänka skatterna på arbete — både inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Vi i miljöpartiet de gröna har verkligen legat på och krävt miljöprofil på alla politiska beslut, och framför allt när det gäller åtstramningen i kompletteringspropositionen. Våra inviter till överläggningar med socialdemokraterna om en miljöprofil besvarades dock bara med ett kort formellt brev och en uppgörelse med centern, utan tecken på nödvändig miljöprofil. Ur åtstramningssynpunkt är viktiga delar av det här paketet bara ett enda stort slag i luften. Tvångssparandet är mycket väsen för väldigt litet ull. Det har redan påpekats i debatten att det är väldigt lätt för människor att komma förbi detta genom att helt enkelt dra ner på sitt vanliga sparande eller låna litet mer pengar. Inflationsproblemet kommer vi inte heller ifrån. Det kommer att uppträda när pengarna släpps loss i stället. För att administrera hela detta slag i luften tvingas vi skapa en ny tungrodd byråkrati. Visserligen är det bra för barnfamiljerna att barnbidragen höjs. Men någon åtstramningseffekt blir det ju inte precis, när varken mjölksubventionerna slopas eller momsen höjs, vilket barnbidraget skulle vara en kompensation för. Om regeringen menade allvar med att landet verkligen behöver en ekonomisk åtstramning — visst hade det då varit bättre att följa miljöpartiets förslag till åtstramningspaket. Visserligen har de samverkande partierna nappat på några av våra förslag — höjda skatter på el och olja — men tyvärr i alltför blygsam skala. Vi hade, ärligt talat, väntat oss mer av er, Ingvar Carlsson, Kjell-Olof Feldt och Olof Johansson! I förra årets valrörelse talade ni vitt och brett om ert stora miljöengagemang. Socialdemokraterna skulle bli ett miljöparti och centern hade alltid varit det, om man fick tro er själva. Då känns det tråkigt att konstatera hur litet det kom ut av allt detta tal i det här åtstramningspaketet. Varför har regeringen och centern ställt sig så kallsinniga till att diskutera våra åtstramningsförslag med miljöprofil? Det har att göra med, tror vi, hur man uppfattar kopplingen mellan ekonomisk politik och miljöpolitik. Vi har nämligen fått det bestämda intrycket att man, framför allt från socialdemokratiskt håll, helt enkelt inte verkar tycka att det finns någon sådan koppling. Inte heller centern har visat någon större insikt om detta, i varje fall inte i det här åtstramningspaketet. 92 För socialdemokraterna verkar det som om ekonomisk politik är ekono misk politik och som om den sköts av finansdepartementet med benäget bistånd från näringslivet, LO-borgen och andra supporterklubbar. Miljöpolitik, det är något som Birgitta Dahl får hålla på med i sitt hörn av kanslihuset. Miljöpolitik, det bedriver man tydligen, enligt socialdemokratisk uppfattning, med hjälp av lagstiftning och med anslag över budgeten i form av s.k. satsningar. Detta är gott och väl i och för sig, men man har grovt missat det som enligt vår uppfattning är det mest effektiva styrinstrumentet för en god miljö, nämligen hur man utformar den centrala ekonomiska politiken och skattepolitiken. På grund av de här vattentäta skotten mellan dem som sysslar med miljöpolitik och dem som arbetar med den ekonomiska politiken har vi gång på gång fått se miljöpolitiskt dåliga förslag dyka upp. På grund av de här vattentäta skotten får vi åtstramningsförslag, som drabbar all konsumtion till synes blint, utan några uttalade tankar om annat än hur många miljarder man drar in till statskassan. På grund av de här vattentäta skotten får vi förslag från de sittande skatteutredningarna där det stora honnörsordet verkar vara neutralitet. Moms skall införas på energi och mycket annat, samtidigt som punktskatterna på energi skall sänkas för att göra det ännu billigare för företagen att slösa med energi, när vem som helst begriper att energin egentligen måste bli dyrare för alla, om vi skall ha en chans att leva upp till de energipolitiska mål som riksdagen har satt upp. Herr talman! Nästa stora händelse i den ekonomiska politiken i Sverige kommer att bli behandlingen av den skattereform som förbereds inför 1991. Låt mig på en gång slå fast att det finns mycket i den här reformen som vi i miljöpartiet tycker är bra. Men förutsättningen är att vi får ett kraftfullt och bra system med miljöskatter. Dit hör också att vi får en rejäl sänkning av skatten på arbetsinkomster, finansierad av höjda skatter på kapital, konsumtion och i någon, men alltför liten mån, på naturresurser. Bra i skattereformen är också den klara strävan efter förenklingar och enhetlighet för att förebygga skatteplanering. Vi i miljöpartiet ställer upp på en del av reformens huvudinriktning och också på många av finansieringsförslagen. Skattereformen, som den utformats av den socialdemokratiska majoriteten, innebär fördelningspolitiskt sänkningar av den direkta inkomstskatten för höginkomsttagare, medan sänkningen blir betydligt blygsammare för folk med lägre inkomster. Detta vore acceptabelt om — och endast om — den här fördelningen av skattesänkningarna motsvarades av minst en liknande fördelning när det gäller vilka som får betala för de olika finansieringsförslagen i reformen. De analyser som hittills har gjorts av skattereformens totala utfall visar klart, enligt vår mening, att det — även med hänsyn tagen till finansieringen, barnbidragshöjningar osv. — fortfarande kommer att bli låginkomsttagare som får betala för de rikas skattesänkningar. Ett sådant resultat av skattereformen kan inte miljöpartiet acceptera. Vi har därför lagt fram ett eget förslag till skatteskala som utgår från ett högre grundavdrag på 20 000 kr. Vidare anser vi att den statliga skatten skall utgå redan från 170 000 kr. i stället för 200 000, som i majoritetsförslaget, och att det skall finnas ytterligare en brytpunkt, över vilken marginalskatten blir 60 I. Ni socialdemokrater kommer i denna fråga, liksom i många andra att bli vågmästare. Vill ni sätta ner foten i den högra vågskålen och tillsammans med folkpartiet driva en fördelningspolitik som främst gagnar den övre medelklassen och de riktigt rika i samhället? Eller vill ni diskutera med centern, miljöpartiet eller vpk, som har presenterat förslag till gagn för framför allt folk med lägre inkomster, de grupper som, åtminstone efter vad som hittills alltid ansetts, är era egna traditionella väljare? Ni socialdemokrater är också vågmästare i den andra huvudfrågan i skattereformen, nämligen miljöprofilen. Miljöpartiet de grönas ideologi bygger på fyra grundläggande solidariteter: — Solidaritet med naturen och det ekologiska systemet, — solidaritet med utsatta grupper i vårt eget land, — solidaritet med människor i de fattiga länderna samt — solidaritet med kommande generationer.

De får ta vårt avfall men har föga glädje av den välfärd som vi har alstrat. Det är inte bara med oss som nu lever på jorden som vi spelar rysk roulett. Det är också, och kanske framför allt, med dem som kommer efter oss: våra barn, barnbarn och deras barn och barnbarn i oräkneliga släktled framöver. Kommer det att finnas en beboelig jord kvar till dem när växthuseffekt, radioaktiv nedsmutning, ozonhål och mycket annat har gjort sitt? Kommer det att finnas några någorlunda lättillgängliga råvaror kvar för dem när våra grävskopor på ett fåtal decennier grävt upp och spritt för vindarna det som har tagit årmiljoner att bilda och som borde vara hela mänsklighetens — i alla generationer — gemensamma egendom? Vi vet alla att det är på det här sättet. Alla vet det — även ni socialdemokrater, Ingvar Carlsson — även ni centerpartister, Olof Johansson. Men det är precis som om den kunskapen inte ville tränga ner till oss, när vi sitter här i riksdagen i vårt dagliga slit och skall fatta beslut om åtstramningspaket eller i utredningar och kommittéer, som skall utforma ett skattesystem för nästa århundrade. Herr talman! Hur vi utformar vår ekonomiska politik och hur vi utformar det framtida skattesystemet har en avgörande betydelse för hur vi skall kunna vända utvecklingen bort från den hotande katastrof som jag nyss skisserade. Och det är med den insikten som miljöpartiet de gröna har utarbetat sitt förslag till skattereform. Vi i miljöpartiet vill inte vara ett skattehöjarparti. På kort sikt kanske vi inte kan åstadkomma så stora skattesänkningar. Men vad vi framför allt vill göra och måste göra är omfördelningar när det gäller sättet att ta ut skatter. Vi måste av de skäl som jag redan har berört kraftigt höja skatterna på alla former av miljöutsläpp. Skatterna på knappa, ändliga råvaror måste vara höga. Den som är road av att resonera i nationalekonomiska termer kan se detta som åtgärder för att rätta till vissa grundläggande brister i marknadsekonomin. Att sätta pris på miljön föreslogs redan för årtionden sedan av insiktsfulla nationalekonomer. Nu börjar det så smått att gå upp för de flesta att det ligger något i detta resonemang. På samma sätt kommer det att gå med beskattningen av ändliga råvaror. Det handlar också om att rätta till en grundläggande brist på marknaden, nämligen att hela utbudet av råvaror i princip finns tillgängligt på marknaden i dag, men bara en liten del av efterfrågan, dvs. den som vår generation står för, medan alla kommande generationer inte har en chans att komma in och lämna sitt bud på denna mänsklighetens gemensamma egendom. Och då går det som det går — stort utbud och liten efterfrågan. Och priset blir alldeles för lågt enligt elementära ekonomiska samband. Råvaruskatter och miljöskatter på energi, andra råvaror och industriella processer måste alltså vara några av hörnstenarna i ett framtida skattesystem. Och det måste vara höga skatter som verkligen ger den effekt som avses, nämligen att reducera miljöutsläppen till de nivåer som naturen tål och minska råvaruförbrukningen så att även kommande generationer kan få sin rättmätiga del. Vi är väl medvetna om att miljöutsläpp och råvaror inkl. energiråvaror på längre sikt är vikande skattebaser med den utformning vi vill ge beskattningen. Sådana skatter kommer dock under en lång övergångstid, åtminstone när det gäller råvaror och energi, alltid att kunna ge relativt betydande inkomster till statskassan. Dessa pengar vill vi, förutom till nödvändiga miljöinvesteringar, under ett övergångsskede använda framför allt till att sänka skatterna på arbetsinkomster. Vad är det för ny politisk karta som håller på att skapas i Sverige? Jag har inget entydigt svar på den frågan, men låt mig peka på några tendenser. Det förefaller som om centern är på väg att lämna det borgerliga blocket och skaffa sig en friare ställning i politikens mittfält. De allra mest visionära anar kanske t.o.m. en kommande koalition mellan centern och socialdemokraterna som en framtida möjlighet och kanske en ny Hedlund-Erlanderera. Det här är naturligtvis en utveckling som i högsta grad oroar framför allt moderaterna. De ser framför sig en tid när deras möjligheter att påverka politiken från sin högerytterposition drastiskt minskar. Det är därför de nu kommer med bittra anklagelser mot centern om att centern sviker det borgerliga samarbetet och uppträder som något av ett socialdemokratiskt stödparti. Men hur är det egentligen, Ingvar Carlsson? Hur många gånger har moderaterna varit ert stödparti när det gäller att införa hårdare tag i vår lagstiftning, när det gäller att spara på utgifter till sociala och kulturella ändamål och när det gäller att utveckla betongpolitik i både bokstavlig och bildlig mening? Det är ni socialdemokrater, Ingvar Carlsson, som är de verkliga vågmästarna i svensk politik. Runt omkring er finner ni ett brett politiskt smörgåsbord, utportionerat i olika vågskålar. Det är ni som genom att välja var ni skall sätta ner foten i realiteten avgör de flesta beslut här i landet. Vad är det då för politik som socialdemokraterna driver och vill bedriva? Ja, den som kunde svara på den frågan är värd högsta vinsten i riksdagens stora frågetävling. Vad är det för ekonomisk politik ni socialdemokrater egentligen vill bedriva? Med förundran har vi lyssnat på hur årets förstamajtalare har pucklat på varandra så att det står härliga till om inriktningen av socialdemokraternas ekonomiska politik. Vad är det för energipolitik ni vill bedriva? Är det Birgitta Dahls orubbliga fasthållande vid hittillsvarande riksdagsbeslut om kärnkraftsavveckling, eller börjar LO:s muller om försenad avveckling och älvutbyggnad att vinna gehör? Vad är det för miljöpolitik ni vill bedriva? Är det den som ni talade så vackert om i valrörelsen? Här i riksdagen har ni mest ägnat er åt att svika era vallöften om t.ex. fjällnära skogar och anslag till havsforskning och att presentera åtstramningsförslag helt utan miljöprofil. Vad är det för trafikpolitik ni vill bedriva? Är det en som innebär utbyggnad av motorvägar och byggande av en Öresundsbro eller en som innebär en konsekvent satsning på miljömässigt riktiga alternativ, vilken lyckligtvis också tycks ha förespråkare i er rörelse? Vad är det för kulturpolitik som ni avser att bedriva? Vill ni släppa in reklamen i televisionen? Skall de kommersiella krafterna få breda ut sig i ännu ett medium? Frågorna är många, svaren är desto färre. Att det är på det sättet beror naturligtvis på att er rörelse är precis lika splittrad som ni anklagar oppositionen för att vara, även om ni har ert politiska smörgåsbord att ta hänsyn till. När ni långt om länge kommer fram till en mödosamt hopsnickrad kompromiss blir resultatet alltför ofta precis det som vi i dag har fått bevittna när det gäller åtstramningspaketet — en föga välsmakande pyttipanna som mer tycks fylla funktionen av en ansiktsräddning för rörelsen än som en god och på sikt hälsobringande bantningsmåltid för det svenska folket. Vii miljöpartiet de gröna har nu verkat ett år i Sveriges riksdag. Vi kom in som ovana gröngölingar efter en historisk valrörelse, när ett nytt politiskt parti för första gången på 70 år av egen kraft lyckades ta sig in i Sveriges riksdag. Bara detta visar, herr talman, att vi här har att göra med något som är mer än en snabbt överblommande maskros i den svenska politiska trädgården. Den gröna rörelsen sprider sig nämligen nu, precis som maskrosen, som en löpeld över världen. Nu går den inte att stoppa, lika litet som de framväxande liberala idéerna kunde stoppas i slutet av 1700-talet eller arbetarrörelsen hundra år senare.

Herr talman! Carl Bildt och Bengt Westerberg sade i sina inledningsanföranden att de ansåg att socialdemokratin i valrörelsen hade gett ett besked om momsen och sedan handlat på ett annat sätt efter valet. Jag vill redan i min inledning kommentera detta. De åberopade ett svar som egentligen handlade om finansieringen av föräldraförsäkringen, i vilket jag, egentligen helt i onödan, reserverade mig för den internationella utvecklingen. När jag gjorde det kunde jag naturligtvis även ha reserverat mig för risken för en inhemsk överhettning i ekonomin. Men om man inte är ute efter ett lösryckt citat utan efter socialdemokratins besked i valrörelsen till väljarna är det faktiskt inte något som helst problem på denna punkt. Valrörelsen tog nämligen inte slut i och med detta och inte ens den utfrågning som åberopats. Längre fram i denna utfrågning fick jag nämligen en fråga om skattetrycket och svarade: Om tiderna blir goda måste man ibland bedriva en åtstramningspolitik. Då säger frågeställaren: Då blir det fler skattehöjningar. Jag svarar: Det blir en fastare finanspolitik, och det vore farligt att företa något annat, för det leder till inflation och arbetslöshet. Jag får också frågor om åtgärder mot prishöjningar. Då svarar jag: Skulle något obehagligt dyka upp, skall vi självfallet vidta åtgärder. Vi har en finansminister som har kraft till det. Finansministern själv svarade dagen efter på frågan om skattehöjningar: Nu har vi gjort den allmänna reservation som varje parti borde göra som tänker sig att ta regeringsansvar, nämligen att det kan ändra sig vad gäller konjunkturutveckling med inhemsk överhettning och efterfrågeexpansion som tränger ut viktiga ting för oss, så att vi blir tvungna att göra en finansiell åtstramning av stabiliseringspolitiska skäl. I utfrågningen i TV den 8 september får jag frågan om det blir skattehöjningar för att strama åt ekonomin. Då svarar jag: Ja, en allmän reservation måste varje ansvarsfull regering göra. Det är alldeles klart, herr talman, att både finansministern och jag har uttalat att varje regering måste göra en reservation för att en åtstramning kan bli nödvändig. Då ställer jag en motfråga med tanke på att Bengt Westerberg och Carl Bildt gör detta till en stor fråga: Vad hade hänt i fråga om skatter om vi hade fått en borgerlig majoritet och en borgerlig regering efter valet? De tre borgerliga partierna gav diametralt olika besked. Tag bara grundavdraget. Där sade folkpartiet att det skulle sänkas. Moderaterna sade att det skulle bli oförändrat. Centern lovade att höja det. Det var alltså en helgardering med alla tänkbara ståndpunkter. Vi fick i valrörelsen veta att det skulle man kompromissa ihop sig om efter valet. Om sveket, som det kallas, är satt i system, då är det hedervärt enligt Bengt Westerberg och Carl Bildt. Jag tror att det på den punkten finns anledning att något stämma ner den moraliska halten i inläggen. Herr talman! Den 10 januari presenterade regeringen årets budgetproposition. För första gången sedan 1962 lades på riksdagens bord en totalbalanserad statsbudget. De akuta krisåren under 70 och 80-talen låg då bakom oss. Vi hade pressat tillbaka arbetslösheten till något över 1,5 90. Budgetunderskottet på över 90 miljarder kronor hade vänts till ett överskott. Industriinvesteringarna slog rekord. OECD sammanfattade de ekonomiska framgångarna i Sverige med ordet ”häpnadsväckande”. Men några mörka moln fördunklade den annars så klara himlen. Redan i finansplanen varnade regeringen för de problem som följer av den höga aktiviteten i ekonomin. Alltför snabba framgångar kan vändas till motgångar. Det goda riskerar att bli det bästas fiende. Trots att antalet sysselsatta sedan 1982 har ökat med nästan en kvarts miljon människor — tala om utbudsekonomi! — råder i dag brist på personal både i industrin och i den offentliga sektorn. Företagen har slagit i kapacitetstaket och kan inte fullt ut tillgodose vare sig den inhemska eller den utländska efterfrågan. Konkurrensen om arbetskraften tilltar. Företagen höjer priserna, vinsterna och inflationen ökar. På sikt riskerar vi att Sveriges konkurrenskraft undergrävs. Full sysselsättning och balans i statens affärer kan då vändas till arbetslöshet och nya stora underskott. I tidningen Dagens Industri kunde man den 5 april läsa en artikel med rubriken ”Gode Gud, ge oss en skvätt lågkonjunktur”. Under våren har samstämmigheten varit stor om att samhällsekonomin behöver en nedkylning. Det var i detta läge som regeringen lade fram kompletteringspropositionen med förslag till åtgärder för att dämpa överhettningen. Redan från början sade vi att det väsentliga inte var vilka medel vi använde oss av, utan det viktiga var politikens effekter. Bedömningen att en åtstramning är nödvändig delas också av ekonomer med vitt skilda politiska utgångspunkter. Förra veckan var det Ulf Jakobsson, till nyligen Svenska arbetsgivareföreningens chefsekonom och tidigare planeringschef under Bengt Westerbergs tid i finansdepartementet, som i Svenska Dagbladet menade att en åtstramning är nödvändig. Men det betyder inte — Bengt Westerberg blandar ihop det hela — att man nödvändigtvis måste acceptera de medel som regeringen föreslår. Många säger att en åtstramning är nödvändig, men vill inte acceptera de medel som regeringen föreslår. Att föreslå åtstramningsåtgärder är emellertid aldrig populärt — vilken metod man än väljer. Så har det alltid varit, och så var det också den här gången. Men en ansvarsfull regering som har fått väljarnas förtroende får aldrig tveka att göra det som är nödvändigt. I varje läge är det regeringens skyldighet att föreslå åtgärder när detta krävs för landets bästa. Därefter är uppgiften att i riksdagen finna en majoritet för en hållbar politik. Nu finns en majoritet här i kammaren för att kyla ned ekonomin. En uppgörelse har träffats i finansutskottet mellan socialdemokraterna och centerpartiet. Inriktningen av denna uppgörelse står också i samklang med de besked som vi socialdemokrater gav i fjolårets valrörelse. Vi kommer aldrig att administrera en sönderfallande ekonomi, en ekonomi där sysselsättningen hotas, välfärden undergrävs och fördelningspolitiken sätts på undantag. Äventyras den fulla sysselsättningen och välfärden genom en överhettad ekonomi, måste en socialdemokratisk regering ingripa och komma med förslag till åtgärder. Då måste också en ansvarskännande riksdagsmajoritet ta sitt ansvar. Under de gångna veckorna har tidningar, radio och TV dominerats av processen här i riksdagen kring den ekonomiska politiken. Det var bra att så skedde. Därmed riktades strålkastarna också mot något ytterst väsentligt i vårt samhälle. För knappt 20 år sedan fastställdes i bred enighet de grundläggande spelreglerna i den svenska demokratin. Från 1970 har vi haft den nuvarande enkammarriksdagen med det Prot. 1988/89:130 proportionella valsystemet. Författningen lägger den avgörande offentliga 7 juni 1989 ekonomiska makten hos riksdagen; alla statens inkomster och utgifter bestäms genom beslut i riksdagen. Mot bakgrund av de politiska styrkeförhållandena under 70 och 80-talen, har dessa spelregler naturligtvis ställt stora krav på partierna. Samtliga regeringar under de gångna två decennierna har nämligen — med två undantag under tre och ett halvt år — regerat i minoritet. Så är även fallet med dagens socialdemokratiska regering. Vi är alltså tvungna att tillsammans med andra partier här i riksdagen träffa överenskommelser. Med få undantag har regeringen trots detta parlamentariska läge fått igenom sina förslag. Att ta hänsyn till andra, lyssna och försöka finna en minsta gemensam nämnare mellan partierna, tillhör demokratins innersta väsen och politikens vardag. Den svenska folkstyrelsen bygger just på viljan till samverkan och gemensamt ansvar när så är nödvändigt. Sett i ljuset av detta finns det anledning att känna särskild tillfredsställelse över uppgörelsen mellan socialdemokraterna och centern om konjunkturpolitiken. Herr talman! Ytterst har debatten under våren handlat om den svenska modellen. I val efter val har väljarna visat att den svenska modellen är djupt förankrad hos oss svenskar. Full sysselsättning, generell välfärdspolitik och en stark offentlig sektor är och skall vara fundamenten i vår samhällsmodell. Därom råder bred politisk enighet. Men än en gång tvingas jag konstatera att ett parti ställer sig vid sidan av huvudfåran i svensk politik. På område efter område, på punkt efter punkt, markerar moderaterna att de är ett ytterlighetsparti. När Carl Bildt hävdar att ”den svenska modellen är en myt”, väljer han medvetet att ta avstånd från värden som det råder bred uppslutning kring i vårt land. På några av politikens mest centrala områden markerar moderaterna med stor tydlighet var de befinner sig på den politiska kartan. Det gäller Europapolitiken. Moderatledaren Carl Bildt höll nyligen i Lund — vad ont har mitt gamla universitet nu gjort? — ett anförande med rubriken ”Blir Sverige en randstat?”. Först något om begreppet randstat. Det är inte första gången som Carl Bildt använder detta uttryck. Randstat är vad Sverige blir om Sverige vi inte blir medlem i EG, menar han. I hela talet återkommer detta begrepp. De associationer som han vill framkalla är klara, fast outsagda. Randstat var ju efter första världskriget beteckningen på de länder som uppstod i Europa utefter Sovjetunionens västgräns. Carl Bildt vill inte se ett Sverige som en randstat som sjunker ner i sina egna problem. Så säger han. Från att ha tillhört de allra framgångsrikaste har Sverige, säger Carl Bildt, sedan 1970 ”konkurrerat om jumboplatsen” bland industriländerna.

Räknas inte sådant i Carl Bildts begreppsvärld? Det är trist att moderatledaren skall förtala och svartmåla sitt eget land på detta vis. Men syftet är väl att med skrämselpropaganda försöka få gehör för moderaternas EG-politik. Sverige skall ha ett aktivt samarbete med Europas alla stater, för att främja många olika slags kontakter över gränserna — ekonomiska, kulturella och andra. Sveriges neutralitetspolitik sätter emellertid bestämda gränser för vårt lands möjligheter att ingå i en utrikespolitisk samverkan med stater som praktiskt taget alla tillhör samma försvarsallians. Ett deltagande i EG:s utrikespolitiska samråd skulle kunna påverka förtroendet för den svenska neutralitetspolitiken. Det underströk riksdagen i fjol, och det gäller ännu mer i dag. Men Carl Bildt säger nu öppet att medlemsalternativet är det klart bästa för Sveriges framtid. Bara några veckor senare sitter hans egna partivänner i utrikesutskottet och godkänner samma kompromiss som förra året och konstaterar att svenskt medlemskap inte är ett mål för de diskussioner med EG som nu förestår och att man inte skall säga något alls om tiden därefter. Såvitt jag förstår gjorde Carl Bildt samma uttalanden i en debatt här i kammaren i går som han gjorde i Lund. Om Carl Bildt vill ha en debatt om EG-medlemskap nu, skall han naturligtvis få det. Men om moderaterna i riksdagen har träffat en överenskommelse, borde väl också deras partiledare hålla sig till den. I sitt tal väljer moderatledaren också att sprida osäkerhet kring den svenska neutralitetspolitiken. Han säger att det börjar ”bli allt mer diskutabelt med vår neutralitetsförmåga”, att det råder ”en begynnande trovärdighetskris för vår politik” och att ”man på allt fler håll sätter ett frågetecken för det sätt på vilket Sverige bedriver sin neutralitetspolitik”. Visst kan vi också ha en debatt om säkerhetspolitikens olika delar. Men när Carl Bildt använder ett så, skulle jag vilja säga, alarmistiskt uttryck som trovärdighetskris måste jag ställa frågan: Vilka är det som skall ha betvivlat vår neutralitetspolitik? Innebär Bildts utsagor att den allmänna bedömningen i Sverige — att omvärlden respekterar vår neutralitetspolitik — nu inte längre omfattas av moderata samlingspartiet? I så fall signalerar detta att moderaterna mält sig ur en enighet som under många år har omfattat alla partier i Sveriges riksdag och då bör det också sägas klart ut från denna talarstol. Moderaterna isolerar sig i Europapolitiken. Också på skattepolitikens område markerar moderaterna distans till övriga partier. Man vidhåller sin systemskiftespolitik. Inkomstskatten skall sänkas redan nästa år med 20 miljarder kronor. Dessutom skall kapitalbeskattningen lindras på inte mindre än 22 punkter. Förmögenhetsskatten skall sänkas, omsättningsskatten på aktier skall sänkas, fastighetsbeskattningen skall lindras och arvsoch gåvoskatten skall sänkas. Listan skulle kunna göras ännu längre. Moderaternas skattepolitik går alltså stick i stäv mot alla fördelningspolitiska ambitioner. Dessutom skulle statsfinanserna försämras och välfärden urholkas. I moderaternas Sverige är det höginkomsttagarna och skatteplanerarna som är vinnarna. Moderaterna isolerar sig i skattepolitiken. Ett tredje område där moderaterna ställer sig vid sidan av den breda riksdagsmajoriteten är energipolitiken och kärnkraftsavvecklingen. Energiförsörjningen kommer att bli en av de viktigaste frågorna för riksdagen under denna mandatperiod. Nästa år skall regeringen lägga fram förslag till vilka två kärnkraftsreaktorer som skall avvecklas 1995 och 1996. År 2010 skall den sista reaktorn vara avstängd. Kärnkraften skall avvecklas. Det är det svenska folkets uttryckliga vilja sådan den har manifesterats i en folkomröstning och i flera val. Kärnkraften är på sikt ingen lösning beträffande Sveriges energiförsörjning. Men moderaterna har ingenting lärt. Att tillsammans med andra förverkliga folkomröstningens intentioner är inte att tänka på. I stället radar man upp hinder och problem kring andra energislag som kan bidra till en avveckling av kärnkraften. Ingenting som kan ersätta kärnkraften finner nåd inför moderaternas ögon. När moderaterna diskuterar klimatpåverkan gör man det enbart för att argumentera för kärnkraften. Däremot har man inga idéer om hur man skall påverka t.ex. koldioxidutsläppen från trafiken genom att exempelvis göra något åt trafikmängden. Moderaterna isolerar sig i energipolitiken. Så är det också på en rad andra områden. Det gäller jordbrukspolitiken, utbildningspolitiken, synen på den offentliga sektorn och försvarspolitiken. Moderaterna vill uppenbarligen ha strid och markera distans gentemot andra, också sina borgerliga bröder. Partistrategerna har nämligen räknat ut att detta skall gynna dem — på bekostnad av just de andra borgerliga partierna. Samtidigt vet Carl Bildt att moderaternas inflytande kommer att reduceras till ett minimum när blockpolitiken luckras upp. Då kommer moderaterna att bli ännu mer isolerade. Det är därför som angreppen på centern har varit så kraftiga under de senaste veckorna. Den här politiken är kanske förståelig ut taktisk synvinkel, men den är absolut inte bra för landet. Carl Bildt vill ha strid och vill cementera blockpolitiken, för det är moderaternas enda chans till inflytande. Herr talman! Riksdagsåret 1988/89 är nu till ända. Det finns anledning att blicka ut över det politiska landskapet och att sammanfatta året som gått. Så kan vi lära av intagna positioner inför de viktiga uppgifter som förestår under 90-talet. För mindre än ett år sedan utropade Carl Bildt: ”Vi har aldrig stått så eniga!” Jag undrar om han vågar upprepa detta utrop i dag. Carl Bildt sade i inledningen av sitt anförande i dag att det finns ett borgerligt regeringsalternativ. Han åberopade energin och Europafrågan. Det kan i varje fall inte innefatta centerpartiet. Det borgerliga regeringsalternativet våren 1989 skulle enligt Carl Bildt möjligen bestå av moderaterna och folkpartiet. Det motsvarar ungefär 30 Io av valmanskåren, och då är det inte ett särskilt starkt borgerligt alternativ. För första gången på 70 år tog i höstas ett nytt parti säte i riksdagen. Miljöpartiet de gröna skulle enligt egen utsago bli en frisk fläkt i parlamentet. Med facit i hand kan jag inte annat än konstatera att miljöpartiet haft svårigheter att leva upp till sina egna ambitioner. Att vi delvis redan har ett nytt politiskt landskap har emellertid visats under vårriksdagens sista veckor. Det är med tillfredsställelse som vi socialdemokrater hälsar uppgörelsen med centerpartiet. Den visar att det finns en vilja här i riksdagen att i svåra och viktiga frågor samverka över traditionella blockgränser. Den visar att graden av inflytande beror på partiernas prestigelöshet och ansvarskänsla. Varje tid ställer sina krav, och vi står inför ett nytt årtionde. För oss politiker gäller det att fullfölja de uppdrag som väljarna har gett oss. På fyra områden kommer våra gärningar att vara helt avgörande för hur framtiden kommer att gestalta sig. För det första gäller det demokratins förankring bland medborgarna. För det andra gäller det medborgarrättens innehåll. För det tredje gäller det att förverkliga en god livsmiljö. För det fjärde gäller det att undanröja hoten mot vår överlevnad. Varje politisk diskussion som har framtiden på dagordningen måste beröra överlevnadsfrågorna. Kärnvapenarsenalerna och de rika ländernas livsföring, med miljöförstörelse och exploatering av de fattiga länderna som konsekvenser, är de största hoten mot vår civilisations överlevnad. Det är lätt att misströsta inför dessa hot. Det är också lätt att i dessa dagar känna en stor upprördhet över de illdåd som makthavarna i Peking nu begår. Kraven på ökade demokratiska frioch rättigheter har brutalt slagits ned. Fredliga demonstranter har hänsynslöst mejats ner av stridsvagnar och kulsprutor. Och rapporteringen nu i dag tyder på att situationen förvärras ytterligare, med hot om strider mellan arméförband och med hot också mot den utländska kolonin. Vi vädjar till de styrande i Kina att upphöra med det meningslösa dödandet. Tiden kan trots allt inte vara ute för en meningsfull dialog och för samförstånd. Detta är ju den enda framkomliga vägen. All erfarenhet visar att ekonomiska reformer för att bli framgångsrika måste kopplas till politiska förändringar som syftar till större demokrati och till större öppenhet mot omvärlden. Detta, herr talman, kommer även att gälla Kina, och det inser också många kineser. Nu blåser, trots de djupt tragiska händelser vi just nu kan följa i Kina, en hoppets vind över världens kontinenter. Gemensam säkerhet, nedrustning, samtal och samarbete, förändring och öppenhet är nyckelorden för att beskriva det sena 80-talets politiska klimat mellan nationerna. Att efter måttet av Sveriges förmåga bidra till denna utveckling är framtidens viktigaste politiska uppgift.

Herr talman! Statsministern hade en enda konkret fråga till mig, och den skall jag självfallet besvara. Är jag beredd att upprepa det jag sade i juli 1988 om att borgerligheten aldrig har stått mer enad? Nej, det är jag inte. Jag har i mitt anförande klargjort vad jag tycker på den punkten. Att den borgerliga ekonomiska politiken — egentligen det klaraste ekonomisk-politiska alternativ som föreligger för denna riksdag — är parlamentariskt försvagad genom uppgörelsen är uppenbart. Sedan till de konkreta frågorna — och låt mig ta dem ganska snabbt. Moderaterna isolerar sig i Europapolitiken, säger statsministern. Det må vara. Det stora problemet, att Sverige isolerar sig i Europa och att också svensk socialdemokrati ställer sig utanför de långsiktiga möjligheterna att utöva inflytande på det nya Europa, borde bekymra statsministern mera. Socialdemokratin för, skulle jag vilja säga, en alldeles osedvanligt visionsoch perspektivlös Europapolitik. Den degenereras ofta till ren handelsteknik och förhandlingsteknik. Den socialdemokratiska Europavisionen verkar vara bilden av en nation som slaviskt anpassar till sådant som man inte har inflytande över. Det är, Ingvar Carlsson, en randstat, och jag vill inte att Sverige i framtiden skall vara en randstat. Så till försvarspolitiken. Statsministern ställer frågan: Vem är det som inte respekterar svensk neutralitetspolitik? Det är, om uttrycket tillåts, en ovanligt dum fråga. Är statsministern medveten om att Sveriges territorium har kränkts så gott som varje år under hela 1980-talet av ffrämmande militära enheter? Det visar att vår säkerhetspolitik inte respekteras. Det vet statsministern. Då skall man inte ställa sådana frågor. Socialdemokratin för en svag försvarspolitik. När det gäller skattepolitiken ställer vi oss utanför, säger statsministern. Gärna -— vi ställer oss utanför en socialdemokratisk skattepolitik som höjer skattetrycket så fort en möjlighet ges, som lovar ett i en valrörelse men som sedan återkommer och höjer skatt på skatt på skatt. Vi hör retorik om sänkta skatter, men den enda verklighet vi ser hos socialdemokratin är höjda skatter. Den politiken ställer vi oss bestämt utanför. Ta det gärna som ett löfte! Beträffande energipolitiken håller man nu på med någonting som inte har med folkomröstningen att göra, ett socialdemokratiskt påfund som heter snabbavveckling. Jag kan hålla med Stig Malm om att socialdemokratisk energipolitik inte hänger ihop — möjligen med den reservationen att jag inte ser någon politik över huvud taget. Nu skall man snabbersätta kärnkraftverken — med vad? Med kol, med tjockolja, med gas, med ökade utsläpp av koldioxid, som innebär att vi ställer oss vid sidan av den internationella miljödebatten. Det tar inte vi moderater ansvar för. Det är ekonomiskt dumt, och det är miljömässigt oansvarigt att bedriva den energipolitik som socialdemokratin bedriver. Statsministern var ju en lärjunge till finansministern i den här debatten i fråga om att inte diskutera det som nu är aktuellt, nämligen det här mischmaschet i ekonomisk politik. Finansministern lyckades gå igenom hela denna debatt utan att ta ordet tvångssparande i sin mun, utan att nämna någonting av det som är aktuellt. Statsministern försökte göra samma sak, och det är ju talande så väl som något. Man flyr den egna politiken och de egna problemen. Jag hade en enda fråga, och den gällde momsen. Bengt Westerberg hade samma fråga. Ingvar Carlsson äterkom med ett svar och hänvisade till den här långa, tjocka utskriften som vi bägge har. Där står, Ingvar Carlsson: ”Procentsatsen på momsen skall inte höjas.” Det är svenska, och det betyder att man inte skall höja momsen. Sedan kan man, som Ingvar Carlsson har gjort, bläddra en massa sidor längre fram. Här står, Ingvar Carlsson: ”Det blir en fastare finanspolitik.” Jag vet inte om vi skall göra något test, statsministern — gå ut till svenska folket, ge dem den här utskriften och fråga: Uppfattar någon att statsministern i denna utskrift talade om att han skulle höja momsen? Finns det någon som inte kan uppfatta att han sade att han inte skulle höja momsen? Det som statsministern nu kommer med är bisatsmoral av grövsta slag, den typ av bisatsmoral som leder till att förtroendet för politiker inte är vad det borde vara — dvs. att det är vad det blir när man ägnar sig åt bisatsmoral av den här typen. Jag skulle gärna vilja ha litet mer besked om vad socialdemokratisk ekonomisk politik är. Ni har vacklat fram och tillbaka som druckna sjömän under de senaste åren. Ingvar Carlssons lättsinne, Kjell-Olof Feldts utbudsrevolution, momspaketet i april och nu ett rödgrönt mischmasch. Vilken är den socialdemokratiska framtidsvägen i den ekonomiska politiken? Det går bra att säga att det borgerliga alternativet står svagare, men man skall vara försiktig när man inte ens har en antydan till eget alternativ. Sanningen är att dagens socialdemokrati står politiskt fattig i energipolitiken, i Europapolitiken, i skattepolitiken och i den ekonomiska politiken. Då är det alltid bra att tala om annat, och det var det som statsministern gjorde.

Herr talman! Även jag vill ta upp frågan om momslöftet. Det är alldeles uppenbart, Ingvar Carlsson, att syftet med det svar som statsministern gav i radioutfrågningen var att ändra den bild som dessförinnan hade vuxit fram av att socialdemokraterna ansåg att man behövde finansiera skattesänkningar och sociala reformer. Ni ändrade er inom den socialdemokratiska partiledningen dagarna före utfrågningen och bestämde att just den dagen, onsdagen den 17 augusti, skulle det gå ut nya signaler. Jag tror inte alls att socialdemokraterna upplevde någon besvikelse när de såg rubrikerna i tidningarna dagen efter: Carlsson backar om momsen. Ingvar Carlsson försäkrar, ingen höjning av momsen. Ingen momshöjning, löfte från Carlsson. Tvärtom, taktiken hade gått hem. Det var aldrig socialdemokraternas avsikt att hålla dessa löften. Det finns ett annat sådant här exempel, som jag också tycker är uppseendeväckande när man tänker på vad politisk moral och demokratiska val handlar om. Det är det svar som socialdemokraterna gav Svenska naturskyddsföreningen på ett antal frågor, som ställdes till alla partier och som alla svarade på. Vi fick faktiskt möjligheten av Svenska naturskyddsföreningen att inte bara svara ja och nej, utan att också göra reservationer eller tillägg. Naturskyddsföreningen hade ställt upp ett antal krav. Ett av dem var: Inför en naturvårdsgräns för skogsbruket längs fjällkedjan! På den punkten hade socialdemokraterna på våren röstat nej. När man lämnade över sitt papper till Naturskyddsföreningen sade man att man avstod. Men samma morgon som svaren senast skulle lämnas ringer man upp från miljöoch energidepartementet och ändrar sitt svar till ja. Efter valet har man övergivit den ståndpunkten och röstar nej igen. Naturskyddsföreningen sade: Avskaffa det s.k. 5:3-bidraget, som stöder avverkning av äldre s.k. skräpskog! På samma sätt gav socialdemokraterna först beskedet nej, precis som man hade gjort i riksdagen tidigare. Men den 28 juni ringde man från miljöoch energidepartementet till Naturskyddsföreningen och ändrade beskedet till ja. Efter valet har man övergivit vallöftet och återgått till den gamla ståndpunkten. Naturskyddsföreningen sade: Undantag för all framtid minst 1 96 av den s.k. produktiva skogsarealen nedanför fjällkedjan från skogsbruk! Samma sak hände där. Man ändrade beskedet från nej till ja och övergav vallöftet när valet väl var över. Detta var ett mycket kalkylerat uppträdande från socialdemokraternas sida. De hade inga planer på att hålla vallöftena, utan de ville bara klara sig över valdagen. Ingvar Carlsson tog upp åtstramningen och sade att socialdemokraterna aldrig har tvekat att ta ansvar. Men det var precis det ni gjorde förra året. Det är för att ni inte tog ansvar förra våren som vi har överhettningsproblem i dag i svensk ekonomi. Det kunde då heta så här i en konjunkturbedömning: Överhettningen måste motverkas genom en dämpning av efterfrågan. Den inhemska efterfrågan bör dämpas genom en stram finanspolitik. Vid sidan om finanspolitiska åtgärder bör ytterligare insatser göras i syfte att stimulera sparandet och begränsa den privata konsumtionsökningen. Men regeringen gjorde ingenting av detta. Då lyssnade man inte på de konjunkturpolitiska bedömare som Ingvar Carlsson nu åberopar. Man teg, om igen av valtaktiska skäl. Då tog inte regeringen det ansvar som Ingvar Carlsson nu berömmer sig av att ta, när det är för sent och man vidtar helt felaktiga åtgärder. Jag vill göra en liten utvikning i min replik, som i huvudsak är riktad till Ingvar Carlsson, och säga en sak till Olof Johansson. Olof Johansson sade i sitt anförande att det inte är något fel på utbudsekonomin. Man får inte glömma de enskilda och deras oro. Nej, det är alldeles självklart. Men det är just på grund av enskildas oro som det är viktigt med utbudsekonomi. Det är för de människor som står i kö för barnomsorg, för operationer, för behandlingar, för äldreomsorg av olika slag som vi behöver stimulera människor att arbeta mer. Vi kan inte lösa deras problem med tvångssparande eller höjda arbetsgivaravgifter. Vi kan bara lösa de problemen om vi kan locka fram mer arbetskraft. Det är bristen på arbetskraft som begränsar möjligheten att ge den service som människor är i så enormt stort behov av, inte minst här i storstadsregionen. Utbudsekonomins eller marginalskattesänkningens utgångspunkt är just att vi skall klara de sociala problemen, att vi skall tänka på de enskilda människor som i dag lider för att det inte finns arbetskraft. Det handlar inte om att skapa så mycket större vinster eller så mycket större glädje för dem som utför arbetsinsatserna, även om det är bra om de också mår bra, utan det är de som har direkt glädje av dessa arbetsinsatser därför att de får en bättre service som vi i första hand tänker på. Jag hade några fler frågor till statsministern, som han sorgfälligt undvek, trots att han var inne och tassade på de ämnen som mina frågor berörde, t.ex. problemen med koldioxiden. 1. Kan statsministern säga bestämt att regeringen kommer att respektera riksdagens beslut om att inte öka koldioxidutsläppen, eller förutsätter socialdemokratisk energipolitik att koldioxidutsläppen skall öka? Det är nämligen innebörden i den promemoria ni har cirkulerat internt inom partiet. 2. Står socialdemokraterna fast vid de riktlinjer för skattereformen som redovisades av partistyrelsen i november och som återfinns i inkomstskatteutredningens betänkande? 3. Hur har regeringen under det här året särskilt uppmärksammat situationen för de handikappade barnen och deras familjer? Har de glömts bort den här gången också?

Herr talman! Jag skall gärna ta upp den tråd som löpte genom slutet av Bengt Westerbergs replik. Vi tror alldeles bestämt att det behövs både utbudsekonomiska åtgärder och påverkan på efterfrågesidan. Det är det som präglar vår politik. Arbetsmiljöfonden kan fungera just på utbudssidan. Den kommer att betyda ökade resurser, så att människor med lång yrkeserfarenhet och gedigna kunskaper, som slagits ut från arbetsmarknaden, inte skall tvingas att ge upp alla sina planer på ett yrkesliv i framtiden. Om så sker, kan detta för den enskilda människan betyda en personlig tragedi. För det arbetslag och det företag som man arbetar i innebär det naturligtvis att betydande kunnande går förlorat. För landet är det en misshushållning med mänskligt kapital och en förlust för samhällsekonomin. Jag tycker att finansutskottets betänkande, där man redogör för storleken av de här problemen, lyfter fram en oerhört väsentlig just utbudsekonomisk problematik, vilken hittills inte fått någon lösning. Det handlar om hundratusentals människor. Arbetsskador känner heller inga gränser mellan privat och offentlig sektor. Tunga lyft, ensidiga rörelsemönster och ”slitage på själen” förekommer på alla håll i vårt samhälle. Det behövs verkligen åtgärdsprogram för detta även inom den offentliga sektorn. För att anknyta ytterligare till vad dessa människor betyder för att bota dem som är sjuka kan jag berätta om ett fall som jag stötte på under de senaste dagarna. Det anknyter till att uppemot var tionde anställd i vårdarbete vid stora sjukhus i dag går långtidssjukskriven på grund av skador som vederbörande drabbats av i arbetet. Påfallande ofta är det kvinnor i 30—-40-årsåldern. En av dessa kvinnor är Anna, 38 år. Jag skall beskriva det fallet litet grand. I snart 15 år har hon arbetat som sjukvårdsbiträde vid ett regionsjukhus. Hon är gift och har två barn. Sedan två år och tre månader tillbaka är hon sjukskriven på grund av värk i nacke, axlar och skuldror. Hennes skada är godkänd som arbetsskada. Sedan våren 1987 har Anna fått sjukgymnastik. Via företagshälsovården, försäkringskassan och AMI har hon dessutom fått hjälp med rehabiliteringen. Under fyra sex-veckorsperioder har hon fått prova på flera olika arbetsuppgifter inom sjukhuset, arbetsuppgifter som så väl behöver bli utförda och som Anna har klarat bra trots sin skada. Nu är hon färdigrehabiliterad. Nu vet hon att hon fortfarande har sin plats i arbetslivet. Men det saknas pengar för att bekosta den anställning som både Prot. 1988/89:130 Anna och sjukhuset så väl behöver. Frågan är om hon någonsin kommer att — 7 juni 1989 få sitt nya jobb, eller om hon blir en av de 346 000 förtidspensionärerna — vid 38 års ålder. Vägen tillbaka till arbetslivet är kantad av besvikelser och missräkningar. Märkligt är, tycker i varje fall Anna, att samhället alltid har råd att betala sjukersättningen och förtidspensionen men inte klarar av att organisera verksamheten så att den arbetsskadade för samma pengar också får arbeta med något meningsfullt. En aldrig så korrekt utbetalningsavi kan inte ge den självkänsla och identitet som man får av ett arbete. Det handlar väldigt mycket om att det behövs nya grepp i politiken på det här området. Det saknas helt enkelt länkar i rehabiliteringskedjan och i möjligheterna att undvika att människor slås ut i förtid. Det är detta som arbetsmiljöavgiften kan lägga grunden till, när den kan användas både till att förbättra arbetsmiljön och till att bidra till att nya arbetsuppgifter tillkommer för dem som har drabbats av arbetsskada och som bara delvis kan göra en full arbetsinsats. Det är klart att man den vägen också hjälper andra människor som är i behov av vård. Jag tycker inte att man behöver göra så stora motsättningar av detta. Jag tycker att det borde vara ganska självklart att alla partier med social känsla ställer upp på den sortens förslag. Några ytterligare kommentarer. Jag har noterat att Claes Roxbergh är missnöjd med miljöprofilen i den här uppgörelsen. Jag bara konstaterar att han inte har lyssnat på vad jag har sagt. Han säger att han är motståndare till vattentäta skott mellan ekonomi och ekologi. Det är vi också. Det är just här man börjar finna en öppning i svensk politik, när god miljö blir ett mål för den ekonomiska politiken. Det är naturligtvis inte någon slutstation utan en förpliktande formulering och en förpliktande målsättning, som innebär möjligheter att framöver göra något helt annat av de miljöavgifter som vi nu förväntar oss skall beslutas av riksdagen och av det energiskatteförslag som vi förväntar oss blir resultatet av KIS-utredningen liksom av den utredning om uranskatt som vi har lyckats få med i den här uppgörelsen. Nu har vi för första gången möjligheter att verkligen skärpa medelsarsenalen för att skapa detta samband mellan ekonomi och ekologi som är helt nödvändigt. Jag hoppas att Claes Roxbergh aktivt tar del i det arbetet. Det är en av innebörderna av denna uppgörelse.

Herr talman! Miljöpartiet och vpk har i EG-frågan simmat åt ett håll, medan EG-skutan har gått åt ett annat håll. Man har i debatten velat framhålla att det funnits en enighet och att alla har befunnit sig i samma båt. Men av denna debatt att döma har skutan kapsejsat, och alla deltagarna i debatten simmar åt var sitt håll. Moderaterna simmar åt sitt håll, folkpartisterna simmar åt sitt håll, socialdemokraterna åt sitt håll och miljöpartiet och vpk åt sitt håll. Den samlade EG-politiken existerar inte längre. Det återstår att se vilka konsekvenser detta kommer att få i framtiden. Jag skulle vilja läsa ett citat av en författare som heter Torgny Lindgren. Han skriver så här: ”Om jag på något sätt skall försöka hitta vad som är ont i vår tid, vårt eget samhälle och oss själva, så är det detta att ekonomin har blivit ideologin, både i samhället och det privata. ”Det som är Lönande är Gott", det korrumperar på sikt, som övergripande ideologi.” Jag tror att detta är just vad som är på väg att hända. Med de ekonomiska termerna resonerar vi på ett mycket begränsat sätt. Vi knyter inte — som Olof Johansson så riktigt påpekade — ihop ekologi och ekonomi. Ordet ekonomi innebär egentligen hushållning. Det är inte bara fråga om hushållning med kronor och ören, utan även hushållning med naturresurser och andra resurser. Det är det som vi inte gör. I den begränsade meningen korrumperar vår syn på ekonomin. Den traditionella ekonomiska politiken med tillväxt till varje pris som mål bedrivs framför allt av moderaterna, den bedrivs av folkpartiet och i stor utsträckning av socialdemokraterna, och den bedrivs även av centern i mindre mån. Den stora skillnad mellan Carl Bildt å ena sidan och socialdemokraterna å andra sidan som debatten ger sken av är en chimär. I grundläggande och väsentliga avseenden har man samma mål och samma syn på många saker. Betongpolitiken manifesteras ändå traditionellt av socialdemokraterna. Till betongpolitikens företrädare skulle jag också vilja räkna Bengt Westerberg, och framför allt Carl Bildt. Är det inte så att moderaterna är ett av socialdemokraternas långvarigaste och mest pålitliga stödpartier, Carl Bildt, både här i riksdagen och i de flesta kommunala församlingar? På er moderater kan socialdemokraterna alltid lita när det gäller att införa hårdare tag i lagstiftningen och utveckla betongpolitik i både bokstavlig och bildlig mening. Ni drar er inte för att med ert stöd rädda regeringen från ett hotande nederlag i riksdagen. Men när ett annat parti gör detsamma, då ställer ni er upp med sura miner och talar om svek. Vem var det som genomtrumfade utlänningslagen i går? Det var moderaterna tillsammans med socialdemokraterna, och här var även centern med på ett hörn. Vilka var det som hjälpte socialdemokraterna att bryta sitt löfte om de fjällnära skogarna? Vilka hjälpte till att genomföra ändringen av 5:3-bidraget, vilket Bengt Westerberg redan har nämnt? Moderaterna. Vilka stödde införandet av lex Bratt, en lagstiftning som vi nu i och för sig får vilande? Det var moderaterna. Vilket parti var det som häromdagen hjälpte socialdemokraterna att stoppa Sveriges Radios reformprogram för mer kultur och bättre kvalitet i svensk television? Jo, det var moderata samlingspartiet. Listan kan göras precis hur lång som helst, både här i riksdagen och i kommunala församlingar. Det är i själva verket så, att när det gäller den traditionella tillväxtpolitiken kommunalt, landstingspolitiskt och här i riksdagen, har socialdemokraterna ett gediget stöd av moderaterna. Är det inte så, Bengt Westerberg och Carl Bildt, att ni i stort sett är eniga med regeringen i fråga om väsentliga delar av den ekonomiska politiken? Ni är visserligen oeniga i frågan om vilka medel som skall användas för att tillväxten skall ökas och om den skall ökas genom åtstramning eller genom utbudsstimulerande åtgärder. Men att den skall ökas till vilket pris som helst, det är ni totalt eniga om. Ingen av er verkar medveten om att i-ländernas nuvarande ekonomi och livsstil inte håller i längden. Prestige och oförmåga att ompröva redan fattade beslut gör att ni till synes fortsätter mot misslyckande och kanske undergång. Den nuvarande ekonomiska politiken måste ändras. Någon gång måste steg tasirätt riktning. Det är utifrån detta ansvar och det globala perspektivet som miljöpartiets förslag skall ses. Centern och socialdemokraterna som nu, liksom i valrörelsen, talar sig varma för att lösa de långsiktiga miljöproblemen har försuttit den gyllene chansen. Centerpartiet skulle ha drivit en hårdare förhandling, Olof Johansson!

Herr talman! Carl Bildt argumenterar i sitt inlägg med oerhörd emfas mot socialdemokraterna, men han riktar sig ju i realiteten i de frågor han berör mot samtliga övriga partier. Carl Bildt gav det absolut bästa bevis som tänkas kan på att moderaterna ställer sig vid sidan av huvudfåran i svensk politik. Det är inte så som Carl Bildt sade, att socialdemokratin saknar en visionär Europapolitik. Vår vision är de fyra friheterna, att vi tillsammans i Europa skall bekämpa arbetslösheten, försöka bekämpa miljöproblemen och att satsa på ett omfattande forskningssamarbete. På den här punkten har vi socialdemokrater faktiskt ganska mycket att erbjuda. Men Carl Bildts replik visade att han också i Europapolitiken ställer sig vid sidan, trots att hans parti har varit med om att skriva sig samman i utrikesutskottet. Detta är intressant för den fortsatta handläggningen av frågan. Vi har precis samma inställning som folkpartiet när det gäller att vi inte skall vidta åtgärder som har en ogynnsam inverkan på klimatet, Bengt Westerberg. Vi socialdemokrater har ungefär samma inställning som Bengt Westerberg uttryckte, nämligen att det är en smal väg att gå, men vi bör kunna klara det. Regeringen arbetar inte bara nationellt, utan också internationellt för att klara av den uppgiften. Den lista som Bengt Westerberg åberopade är kraftföretagens lista. Den visar en utbyggnadskapacitet som är ungefär dubbelt så stor som den som produceras av de två reaktorerna som skall avvecklas. Det är den listan som Bengt Westerberg här oberopar och kallar för socialdemokraternas. Jag vill också ge ett svar på Bengt Westerbergs fråga om de familjer där det finns ett handikappat barn. Vilket stöd har vi socialdemokrater genomfört och vad har vi förverkligat efter regeringsdeklarationen för ett knappt år sedan? Det nya bilstödet kom detta år att omfatta familjer med handikappade barn, förbättringar av föräldraförsäkringen har betytt oerhört mycket och ett omställningsbidrag vid ett handikappats barns bortgång har införts. Vi har satt i gång en rad viktiga projekt för handikappade barn som finansieras med pengar från Allmänna arvsfonden. Det nya statsbidraget till barnomsorgen innebär en kraftig satsning på handikappade barn. Detta är fem punkter som gör att regeringen mer än väl uppfyller det som uttalades i regeringsdeklarationen. För att svara på en tredje fråga från Bengt Westerberg, står regeringen också fast vid de riktlinjer för skattepolitiken som vi fattat beslut om. Inom en mycket kort tid får vi utredningsförslaget, och det är min varma förhoppning att det skall leva upp till de riktlinjer som vi har fastställt. Regeringen anser det angeläget med en reformering av skattesystemet, och vi hoppas på en bred samverkan på den punkten. Det har i dag gjorts ganska positiva uttalanden från flera partiers sida. Jag har genom direkt citat visat att vi socialdemokrater i valrörelsen klart och entydigt gav väljarna beskedet att om konjunkturen får en sådan utveckling att en åtstramning är nödvändig — och det gjordes också en direkt hänvisning till finanspolitiska åtgärder — kommer socialdemokraterna inte att tveka att genomföra en sådan. Bengt Westerberg och Carl Bildt vill med hjälp av ett utryckt citat ur en debatt som handlade om finansiering av föräldraförsäkringen tala om löftesbrott. Jag tillbakavisar detta bestämt. Men nu har jag svarat på ett antal frågor från Bengt Westerberg, och jag har ställt en enda motfråga till honom, nämligen vad är moralen om man ställer så oerhört höga moraliska krav på socialdemokratin? Vari ligger moralen att tre borgerliga partier i skattefrågan, energifrågan, EG-frågan, jordbrukspolitiken och i en lång rad andra frågor går ut till väljarna med direkt motstridiga besked? När vi i valrörelsen frågade vad en borgerlig regerings politik skulle bli på dessa punkter, svarade Bengt Westerberg och Carl Bildt före valet att det få vi se efter valet. Då skulle de tala om detta. Jag tycker att det är en ynkedom att på grundval av de utryckta citaten anklaga en politisk motståndare på det sätt som ni har gjort. Samtidigt sätter ni i system att icke ge väljarna besked före valet. Någon ordning får det väl ändå vara i en sådan här debatt! Jag skulle också vilja säga några ord till Lars Werner. Han vill gärna framställa sig själv som en stins med röd flagga. Jag kan mycket väl se framför mig Lars Werner som en stins. Jag tror att han skulle kunna uppfylla den rollen. Men det är bara flaggan som är röd. Resten av en stins är ganska mörkblå, Lars Werner. Ideologiskt är jag inte så säker på att det är så lysande. Jag vill emellertid svara Lars Werner i sakfrågan. Rättvisa är och har alltid varit en grundläggande del i socialdemokratins politik. Det är därför vi till skillnad från hela omvärlden har skapat full sysselsättning i vårt land. Utan rätt till arbete går det aldrig att skapa jämlikhet. Det är svårt att i vare sig öst eller väst hitta något land där människor har samma möjligheter till meningsfulla och hyggligt betalda arbeten som i Sverige. Många människor som lever under kommunistiska regimer skulle vara glada för att få leva i socialdemokratiskt styrda länder. Den svenska fackföreningsrörelsen har valt den socialdemokratiska modellen. Det innebär inte att man där på varje punkt och i varje utgångsläge tycker precis som i det socialdemokratiska partiet. Tvärtom har fackföreningsrörelsen många gånger varit pådrivande och givit idéer. Ibland har det varit ganska öppna och hårda diskussioner. Det är detta som har bidragit till att vitalisera framför allt socialdemokratins politik, men kanske även den svenska politiken över huvud taget. Det skäms vi inte för. Vi tar kanske den debatten litet mera öppet än tidigare, men det har alltid varit så. Från Tage Erlanders memoarer vet vi att det var så på t.ex. Arne Geijers tid som LO:s ordförande. I debatten på förmiddagen ställde Kjell-Olof Feldt frågor till Hans Petersson om den kommunistiska ideologin. Lars Werners parti heter ju ändå vänsterpartiet kommunisterna, och det måste innebära att det finns någon sorts anknytning till en kommunistisk idévärld.

Vi vill inte veta vad ni tar avstånd från utan vad ni positivt står för. Herr talman! Jag kan avslutningsvis inte undvika att göra ytterligare en reflexion. Det har framkommit kritik i borgerliga massmedia under de senaste veckorna, och det har kommit fram kritik i kammaren i dag. Carl Bildt har utvecklat hur hållningslös, omöjlig och krisartad socialdemokratins situation skulle vara. Men det är ändå denna politiska kraft som årtionde efter årtionde har styrt detta land och som fortfarande efter det senaste valet styr detta land. Den tar ansvar i samverkan med andra partier. T.o.m. om de oerhört dåliga siffror som framkom i den senaste uppblåsta SIFO-undersökningen hade varit ett valresultat, vad skulle följden då ha blivit? Socialdemokratin skulle ha fått fortsätta att ta ansvaret. Det finns ingen annan politisk kraft som kan göra det, ens med ett så pass dåligt valresultat som detta skulle ha inneburit. Men det är två år till nästa val, och herr talman, jag är ganska övertygad om att socialdemokratin har mycket goda möjligheter att vinna sympati och förståelse även om vi just nu har tvingats föreslå åtstramningsåtgärder.

Herr talman! Statsministern inledde sitt anförande med vad som verkade vara en ganska bred attack mot oss moderater. Jag svarade statsministern, och sedan ebbade det hela ut i några få kommentarer. Det är möjligt att statsministern avser att återkomma efter det att jag inte har rätt till fler repliker. Det är i så fall ett underligt sätt att föra en debatt. Låt mig bara ta upp en sak, som jag tycker är slående. Statsministern säger att moderaterna står vid en kant och relaterar så och så, medan socialdemokratin står vid en annan kant. Politik är inte för mig, eller för oss moderater, något läggspel. Det är inte fråga om att vi lägger den ena klossen här och den andra där och vi förhåller oss till varandra så och så. Politik är faktiskt ett arbete för idéer, ideal och förslag. Man skall se till att man står mitt i sina ideal, värderingar och uppfattningar om vad som är rätt och riktigt. Det gör vi moderater. Vi är övertygade om att många tycker som vi. Var vi sedan hamnar i statsministerns debattläggspel tror jag uppriktigt sagt saknar varje form av långsiktig betydelse. Ingvar Carlsson säger att vi från borgerlig sida ställer oerhört höga moraliska krav på socialdemokratin. Det beror litet grand på vad man har för uppfattning om moral. De moraliska krav som vi ställer, och som vi även ställer på oss själva, och som vi alla som individer borde ställa, är att vi skall säga som det är och att vi skall stå för vad vi har sagt. Jag tycker att det är ett ganska grundläggande moraliskt krav. Jag har svårt att tycka att det är rimligt när socialdemokraterna och statsministern tycker att det är så högt. Bara ett enda litet råd angående momsen. Förklara det inte mera. Det gör bara saken ännu mycket värre. Låt mig ännu en gång notera det fantastiska i dagens debatt, som handlar om den ekonomiska politiken, det röda betänkandet med den gröna bilagan och om det som nu är aktuellt, dvs. tvångssparandet. Finansministern sprang upp och ner i denna talarstol flera gånger och lyckades undvika att nämna ordet tvångssparande. Statsministern har varit uppe flera gånger och har inte nämnt ett enda ord om tvångssparande och om det som vi faktiskt skall fatta beslut om. Ligger det inte något sjukt i detta undvikande av det som är ämnet för dagens debatt? Det enda besked som vi över huvud taget fick från finansministern när han var här, han har nu gått, är att han tänker kvarstå som medlem i det socialdemokratiska partiet. Det är ett otillräckligt besked angående den långsiktiga inriktningen av socialdemokratins ekonomiska politik. Det som har inträffat gör det ju så alldeles uppenbart att han är överkörd. Den röda boken har tillkommit utan att finansministern hade med saken att göra. Det är, som någon skribent i Aftonbladet skrev: finansministerns position i Sverige i dag är att jämföra med försvarsministerns i Libanon — han är visserligen chef, men han har inget inflytande över det som händer. Vem skall vi då lyssna på när det gäller ekonomisk politik? Finansministern är överkörd. Statsministern lyssnade vi på före valet, och vi vet ju hur det blev —-i stort sett tvärtom. Skall vi lyssna på Sten Andersson? Skall vi lyssna på Anna-Greta Leijon? Eller skall vi kanske lyssna på Ivar Franzén från centern — vem kan ge besked om socialdemokratisk ekonomisk politik? Det verkar litet dåligt med den saken just nu. Så helt kort om skatten. Statsministern återkom inte. När tänker socialdemokraterna sänka skatter? Statsministern har stått i denna talarstol, som Bengt Westerberg erinrade om, och sagt att skattetrycket skall ner till 51 26. När kommer detta att inträffa? Något litet ord på vägen på den punkten skulle säkert uppskattas. Och så några ord om Europa. Detta är en viktig debatt, och jag är glad att statsministern ger sig in i den. Få frågor är faktiskt viktigare inför 1990-talet än Sveriges roll i Europa och de möjligheter som vi svenskar som individer kommer att ha i det nya Europa som nu växer fram. Tiden tillåter oss inte att nu gå på djupet med den frågan, men låt mig för att få klarhet i denna viktiga framtidsfråga och för att om möjligt också kunna återupprätta Lund, som statsministern av någon anledning var elak mot, utmana honom på en duell i Lund om Sveriges roll i Europa på 1990-talet. Där kan vi diskutera de viktiga frågor som statsministern vill ta upp. Till slut: Vi moderater står mitt i den politik som vi vet är riktig för Sverige. Vi driver den klart och vi driver den konsekvent, och vi vet att inflytande, resultat i politik, vinner man på sikt om man har en klar och konsekvent politisk kurs som man står för. Det har vi. Detta är ju vår slutdebatt. Låt mig allra sist trots allt önska statsministern, mina partiordförandedebattkolleger — och alla språkrörskolleger också för den delen — en skön, angenäm och avkopplande sommar.

Herr talman! Jag antydde förut att socialdemokraterna inför Ingvar Carlssons partiledarutfrågning i radio före valet hade ändrat inställning. Det var naturligtvis inte taget ur luften.

Sedan kan ni konversera hur mycket som helst där borta hos statsministern, men så är det. Statsministern ställde också en fråga om borgerlig politik. Svaret är precis detsamma nu som före valet: hade vi fått ett regimskifte och en borgerlig regering, så hade vi naturligtvis fått kompromissa ihop oss om den borgerliga politiken — precis som ni har fått göra! Den enda skillnaden är att ni gick ut och sade att ni inte skulle höja momsen och sedan — innan ni talade om kompromisser — lade fram ett förslag om detta. Det är en oerhörd skillnad. Jag har inte begärt att före valet få besked om huruvida socialdemokraterna skulle gå ihop med andra partier om tvångssparande. Jag förstår att man inte före valet kan berätta om kompromisser som kommer att ske efter valet. Men om den egna politiken kan man ge besked — kan andra partier ge besked, är det kanske bäst att säga. Ingvar Carlsson berörde inte med ett ord löftena till Svenska naturskyddsföreningen. Skäms Ingvar Carlsson över detta? Han borde göra det, för nog är det ändå ganska odemokratiskt att före valet gå ut och ge löften som man inte har en tanke på att hålla. Jag glömmer aldrig när Birgitta Dahl sade till Lars Ernestam: ”Valet är över” och med det antydde att ”nu behöver vi inte bry oss om de här löftena längre”. Jag förstår inte hur ett parti som bekänner sig till demokratin kan bete sig på det sättet. Ingvar Carlsson tog också upp åtgärder för barn med handikapp. Det var litet underligt att höra den uppräkningen, för den avsåg nästan bara åtgärder som hade beslutats före det här riksmötet. Det var åtgärder som vi beslutade om förra våren eller ännu tidigare. Bilstödet har förändrats litet under det här året, men det gäller ju bara barn som är över 18 år. Den stora reformen beslutades förra våren. Beslut om änkepension, efterlevandepension och alla frågor som har med detta att göra tog vi också upp tidigare. Föräldraförsäkringen — det är en allmän förlängning, som gäller alla barn. Den är inte riktad speciellt till handikappade barn och deras familjer. Sanningen är att de konkreta förslag som riksdagen haft att ta ställning till under det här året har socialdemokraterna sagt nej till. Ni bryr er inte särskilt mycket om det glömda Sverige, därför att det inte ger särskilt många röster! I en debattartikel i Aftonbladet i början på året skrev författaren Jonas Gardell ett inlägg i serien om socialdemokratins framtid. På många punkter delar jag inte alls Gardells uppfattning, och hans språkbruk är inte mitt, men på den här punkten har vi ungefär samma uppfattning. Låt mig citera ett avsnitt ur Gardells artikel: ”Tseklets början förde socialdemokraterna de utsattas talan. Dessa var då i majoritet. Sedan dess har mycket hänt och mycket gjorts. De utsatta är inte längre i majoritet. Socialdemokraterna har då haft att välja mellan att antingen föra de utsattas talan eller att vara ett majoritetsparti. Man har valt att vara ett majoritetsparti. Partiledningens främsta drivkraft är inte längre ideologi utan viljan till makt.

manar jag. Men det här riksmötet är bara ett nytt bevis på att det är så socialdemokraterna agerar. Det är inte första gången, och dess värre är det väl inte heller sista gången. Claes Roxbergh tog upp frågan om tillväxt och miljö. Jag måste säga att Claes Roxbergh inte kan ha tittat sig särskilt mycket omkring i världen, när han hävdar att det skulle finnas ett starkt motsatsförhållande mellan tillväxt och miljö. Sanningen är ju den att de länder som har haft den bästa ekonomiska tillväxten också för den bästa miljöpolitiken. Jag berättade förut om mina besök i Östeuropa och Afrika. Där kan man se många, många exempel på en dålig miljöpolitik och på en miljöförstöring som går oändligt mycket längre än i Sverige. Vad beror det på? Ja, inte på ovilja eller ointresse, utan på att det inte finns resurser. De länderna har inte haft den ekonomiska tillväxt som har gett dem de resurser de behöver för att driva en radikal miljöpolitik. Självfallet skall vi ha vissa restriktioner — vi skall inte tillåta vilken tillväxt som helst — men vi behöver tillväxt för att få råd att bedriva en bra miljöpolitik. För folkpartiet är det som jag sade i min inledning spännande år som ligger framför oss. Vi vill medverka till en skattereform, som ger mer arbetskraft så att vi kan klara de stora behov som finns i samhället. Vi medverkar till en energioch miljöpolitik, som innebär att vi kan finna den smala passage mot framtiden som jag talade om. Vi vill föra en generös flyktingpolitik, som inte innebär att man överlåter åt transportbolag att avgöra vilka som skall få komma till den svenska gränsen och få sin sak prövad. Och — det kanske viktigaste av allt — vi vill fortsätta att arbeta för det glömda Sverige, för där känner vi ständigt att vi står ensamma på barrikaderna och slåss.

Herr talman! Först till Claes Roxbergh: Vem är det som har diskriminerat miljöpartiet i överläggningarna? Ni känner er så bortglömda, men ni hade väl möjlighet ni som alla andra. Om ni trodde att ni kunde uträtta underverk under utskottsbehandlingen, så var det väl fritt fram för det. Ingen har sagt att ni inte fick vara med — ni har ju dessutom bjudit in och bjudit ut. Jag tror inte att chansen är försutten — det var det jag ville säga. Jag tror att vi genom det här betänkandet har lyckats lägga grunden för en annan sorts debatt kring energiskatter, miljöavgifter, uranskatt som ett alternativ och samtidigt sänkt skatt på arbete i den kommande skattereformen. Det krävs minsann en annan politik på dessa områden, om man skall göra någonting förpliktande av målet god miljö i den ekonomiska politiken. Sedan konstaterar jag, utan att polemisera på något sätt, att jag har ingen annan syn än Carl Bildt när det gäller politiken. Jag har envist försökt att hålla mig till sakpolitiken. Politik är inget läggspel, jag medger det, och så använder vi den inte heller. Därför har vi inte sagt upp bekantskapen när Bildt & Co. gjort upp med socialdemokraterna om avveckling av mjölksubventioner och om att inte avveckla kärnkraften. Det är ett par frågor ur högen, som jag bara noterar att vi har olika uppfattningar i, men vi kan väl samtala för det. Vi är ju så omtyckta från alla hålli dagsläget. Man kan inte vara omtyckt av alla samtidigt dock, det tror jag skulle vara att gå till överdrift. Låt mig säga beträffande den gröna bilagan till betänkandet att det är inget fel på den. Där finns den grund för hela beslutsprocessen som lades av de kompetenta fackutskotten — jag höll på att säga fackdepartementen, men därifrån framfördes ibland mera synpunkten att man skulle lägga hinder än underlätta trafiken. Mina vänner på statsrådsbänkarna ler igenkännande. Låt mig också säga att uppgörelsen i finansutskottet inte är en totaluppgörelse, som en del försöker göra gällande. Jag tror att det är på 28 punkter som vi reserverar oss i förhållande till majoritetens förslag. Det här är ren konsumentupplysning från min sida, för jag förstår att den debatt som kommer att följa under sommaren, i en och annan artikel osv., inte kommer att hålla sig till fakta, och därför vill jag framföra dem här. En sådan sak som har dykt upp på mitt bord just i eftermiddag är en Expressenartikel — jag har släpat med mig den — som Bildt har skrivit. Jag vet inte vem som gynnas mest eller missgynnas mest, om det är Expressen eller Bildt. Där står någonting konstigt som jag måste få bemöta. Det står att vi under mer än ett decennium har varit med om att utforma gemensamma borgerliga riktlinjer för den ekonomiska politiken. Jag vill bara påminna om vad som hände i mars. Då fick vi inte vara med och skriva ihop oss om riktlinjerna. Det sade Tobisson nej till. Så det måste vara ett annat decennium Bildt talar om än det som vi befinner oss i just nu. Det går inte att byta ekonomisk politik som man byter skjorta, står det vidare. Nej, det är därför vi har försökt hålla fast vid våra förslag, och det har vi i hög grad lyckats med. För att återgå till det här med de olika rollerna i politiken vill jag säga att de naturligtvis påverkar vårt sätt att agera. Jag kan inte låta bli att ibland gå tillbaka i historien. Jag tror att vi ibland överagerar i våra olika roller. Jag har ett bra citat här, som visar att man kan tycka till, och om man har ansvar kan man säga så här: ”Det vi underlåter att göra i dag kan drabba oss dubbelt hårt i morgon. Den medicin vi är beredda att svälja i dag kan bota oss i framtiden.” Nu är alla nyfikna på vem det var som sade så kloka saker i ett konjunkturpolitiskt sammanhang. Det var Gösta Bohman den 7 december 1977. Jag tycker att det är viktigt att påminna om att det alltid finns en drift hos oss att försöka undvika ansvar, om det är obehagligt att ta ansvar. Åtstramning är inte alltid behaglig, jag är fullt medveten om det. Men om man är övertygad om att det är bäst för landet, måste man agera på det sättet att man får det bästa möjliga ut av en situation, en situation skapad av väljarna i 1988 års val. Det borde inte övertolkas dithän att det plötsligt förändrar det politiska landskapet eller att vi skulle ha förändrat våra relationer till andra partier. Det har vi inte gjort. Andra får dra sina egna slutsatser. Jag vill bara önska mina kolleger trevlig sommar!

Herr talman! Vilken bild av den svenska politiken är det som Ingvar Carlsson, Carl Bildt och Bengt Westerberg vill frammana? Jo, det är den gamla, traditionella blockpolitiken, där moderaterna står på ena sidan och folkpartiet och socialdemokraterna på den andra sidan. Den här bilden är i stor utsträckning felaktig. Den är politikens ideologiska kuliss, som har blivit för gammal. Ideologierna har förändrats och i stället kommit att ersättas av en ekonomisk samsyn — en samsyn som innebär att man anser att det som är lönande är gott, precis som Torgny Lindgren sade. Man sätter de trångsynta, kortsiktiga ekonomiska intressena framför de andra. Det är det som man i stor utsträckning har gemensamt. Frågan är alltså, socialdemokrater: Kommer ni att bryta er loss ur detta? Kommer ni att söka andra samarbetspartner? Hur skall EG-politiken se ut framöver? Skall den se ut som moderaterna vill eller skall den ha en annan inriktning? Hur skall trafikpolitiken se ut? Skall det vara en betongpolitik, skall det vara en politik där vi nödvändigtvis plöjer ner en massa miljarder i att EG-anpassa broarna? Skall det vara en politik där vi inte bygger ut järnvägen i den utsträckning vi borde, en politik där vi gynnar privatbilismen i stället och inte låter den bära sina kostnader som den egentligen borde? Vilken ekonomisk politik kommer socialdemokraterna att bedriva? Kommer ni att driva en sådan ekonomisk politik som använder de ekonomiska styrmedel som är bland de mest effektiva när det gäller att komma till rätta med våra miljöproblem — och då inte bara lägga på en 25-öring i marginalen utan använda de ekonomiska styrmedlen på ett sådant sätt att det verkligen ger resultat? Där ligger nyckelfrågan. Olof Johansson! Er uppgörelse innehöll en del förslag som vi tyckte var ganska bra, även om de inte gick så långt som vi ville, men den innehöll också en del som vi tyckte var totalt meningslösa — t.ex. tvångssparande; det har belysts av flera talare i dag. Varför i hela friden skulle ni gå med på ett tvångssparande? Det fanns många mycket bättre, miljörelaterade avgifter Prot. 1988/89:130 eller skatter som skulle ha fått en åtstramningseffekt som var värd namnet. 7 juni 1989 Och arbetsmiljöavgiften tycker jag inte ger oss särskilt mycket. Anledningen till att det blev ni som gjorde uppgörelsen var naturligtvis att ni låg närmast regeringen. Vi ställde hårdare krav, och därför var man inte intresserad av att gå vår väg. Det hade varit besvärligare att gå vår väg eftersom det hade inneburit högre miljörelaterade skatter, och det hade kanske kolliderat med vissa andra intressegrupper. Det tror jag är skälet, Olof Johansson. Bengt Westerberg tar återigen upp debatten om tillväxten. Vi säger inte nej till tillväxt. Vad vi kritiserar är tillväxtens negativa konsekvenser och framför allt målet — att vi skall ha tillväxt till vilket pris som helst, att tillväxten blir ett mått på vårt välstånd. Maximal tillväxt, menar vi, är ett felaktigt mål och ett farligt mål. Det är ett mål som leder samhällsutvecklingen åt totalt fel håll. Tillväxten har många gånger negativa konsekvenser, och de måste vägas inisammanhanget. Det är ju inte givet att vi bara därför att vi har tillväxt får positiva samhällseffekter, utan vi måste veta hurdana de negativa effekterna är. Vi måste se hela den här bilden sammantagen för att få ett grepp över vad som händer. Det är på den punkten jag menar att felet finns. Jag vill avsluta med att önska alla en trevlig sommar.

Herr talman! När jag talar om opportunism i samband med vpk tänker jag t.ex. på vpk:s motion med anledning av kompletteringspropositionen. Innehållet i den stämmer ganska dåligt med vad jag hade uppfattat som vpk:s ståndpunkter när jag tidigare talade med Lars Werner. Carl Bildt framställde sig här som mästaren i regerandets konst. Jag tycker inte att han och inte heller moderata samlingspartiet har så väldigt mycket att yvas över på den punkten. Ni tränade i sex år, och jag anser inte att det gav så lysande resultat. Socialdemokratin har hållit på betydligt längre, och jag tror att även objektiva bedömare inte sätter riktigt det betyg på oss som Carl Bildt gjorde. När Kjell-Olof Feldt döms ut som finansminister av de borgerliga låter inte det heller särskilt övertygande. Det är inte så länge sedan Kjell-Olof Feldt bedömdes som en av de absolut skickligaste finansministrarna i världen. Det omdömet förslösar man inte på sex veckor och en kompromiss i riksdagen, det kan jag försäkra. Bengt Westerberg har ställt frågor om naturvården. Vi satsade 100 milj.kr. på urskogen, och det var en mycket kraftig höjning av beloppet. Vi har ändrat formerna för bidrag till skogsvården till förmån för miljön. Skogsstyrelsen har fått ett uppdrag att redovisa hur man genom överenskommelser på lokal och regional nivå kan åstadkomma en naturvårdsgräns som fungerar i praktiken. Och valperioden är ju inte slut. Jag tycker faktiskt att detta inte är något exempel på svikna vallöften. När vi diskuterade momsen, vilket Bengt Westerberg åberopade, gällde det finansieringen av föräldraförsäkringen och finansieringen av skatteskalorna. Det jag upprepade gånger har talat om är att vi nu är i en åtstramningssituation. Det enda som Bengt Westerberg liksom Carl Bildt har 119 kunnat visa på är att jag inte, förutom reservationen för den internationella konjunkturen, på den punkten hade en reservation för en inhemsk överhettning. Jag har klart visat hur reservation för åtstramning har upprepats vid flera tillfällen senare i valrörelsen. Sedan avslöjar Bengt Westerberg faktiskt sin egen position genom att så oerhört känslomässigt redovisa folkpartiets engagemang för de handikappade. Men om folkpartiet och moderaterna hade vunnit valet och man skulle ha kopplat ihop moderaternas skattesänkningslöften med folkpartiets löften till de handikappade, vad hade det blivit av dem? Bengt Westerberg säger: Det hade blivit en kompromiss efteråt, och sådant har jag inga synpunkter på. Detta är icke övertygande, om jag skall uttrycka mig försiktigt. Jag vill använda mina sista minuter icke till en polemik utan till att något tala om den tid vi lever i. Många gånger är vi så upptagna av det som sker i det lilla att vi inte ser de stora förändringarna. Ibland finns det anledning att stanna upp ett ögonblick, att låta blicken höja sig över den dagsaktuella debatten. Vår samtid har ofta kallats efterkrigstiden, trots att 150 krig har utkämpats efter det andra världskriget. Den tid då det aldrig skulle bli flera krig inleddes med att demokratin och friheten brutalt slogs ned i Prag 1948. Vi som var unga på 1940 och 1950-talen växte uppi det kalla krigets skugga. Världen var svart och vit, god och ond. Ungern 1956, Berlinmuren 1961 — namnen och årtalen är för alltid fastsvetsade i våra minnen. Vi minns radiorapporterna och tidningsrubrikerna. Men det var inte bara i vår geografiska närhet som våldet togs i bruk av den som fruktade friheten och rättfärdigheten. Sharpville 1960 var en annan fruktansvärd händelse som vi aldrig glömmer. Över hela mänskligheten har alltsedan den 6 augusti 1945 — Hiroshimadagen — hängt hotet om den totala förintelsen. Att tolka sin egen samtid är inte alldeles enkelt. Vi har olika utgångspunkter och betraktar verkligheten med skilda värderingar. Jag tror dock att de flesta delar uppfattningen att det är en oerhört viktig och dramatisk tid som vi lever i. Nu blåser förändringens vind över världen. För oss som inte känner någon annan värld än en värld i krig, kan det sena 80-talet markera vändpunkten i historiens gång. Nu talar supermakternas ledare inte längre om varandra i förklenande ordalag. De talar med varandra och de talar om fred och nedrustning. Från Sovjetunionen når oss TV-bilder från folkkongressens första session. Det står alltmer klart vilken innebörd som begreppen glasnost och perestrojka har. Från olika hörn i världen nås vi av rapporter om fred och vapenstillestånd, från Afghanistan, Kambodja, Namibia, Iran, Irak och från Centralamerika. Samtal har ersatt våld och hot om våld. Just mot denna bakgrund, att fredens, frihetens och demokratins vind är så stark, är illdåden i Kina så nedslående och måste med skärpa fördömas. Att slå ned sitt eget folks drömmar med vapenmakt har aldrig gått, och det kommer inte heller att gå i Kina. Det historiens vägskäl som vi kanske just passerar igenom är ingenting annat än politikens och samtalens seger över våldet och oförståndet. När Michail Gorbatjov talar med George Bush om nedrustning, när ledarna i Centralamerika förhandlar om fred, när Helmut Kohl och Margaret Thatcher diskuterar ett säkrare Europa visar sig politikens möjligheter i sin fulla kraft. Visst är det så att när människor går samman, försöker förstå och lära av varandra kan historien ändra sitt förlopp. Då kan ofred ändras till fred och ofrihet till frihet. Det är detta som vi på randen till ett nytt decennium just nu är med om. Herr talman! Vi kan vara stolta över att vara politiker, att efter måttet av vår förmåga vara med och bygga ett bättre land och en bättre värld. Det är därför som vi alla lägger ned så mycket tid på politiken. Det är därför som vi åker land och rike runt för att möta människor i samtal. Det är därför som de goda böckerna, teaterbesöken, fotbollsmatcherna och de långa promenaderna ibland skjuts på framtiden. Det är just för arbetet i vår demokrati, i vårt parlament som jag i dag vill tillönska alla medlemmar av denna kammare en trevlig, välbehövlig och välförtjänt sommar.

Herr talman! Centerpartiet och socialdemokraterna inte bara fortsätter sin brandskattningspolitik gentemot invånarna i Stockholmsregionen — man bygger ut den. Dessa partier har redan beslutat att konfiskera ytterligare hundratals miljoner kronor av skattebetalarnas pengar i en lång rad kommuner. Nu vill man också göra det än svårare och dyrare för regionens näringsliv att investera i nya, moderna anläggningar. Dessutom vill man fördyra produktionen av varor och tjänster genom en särskild fastighetsskatt. Majoritetens förslag är en orättfärdig och dåraktig politik, som kommer att drabba medborgarna i Stockholmsregionen hårt. I ett längre perspektiv kommer hela vårt land att drabbas. I ett försök att förklara åtgärderna har det från majoritetens sida hävdats att det skulle råda s.k. överhettning på bl.a. byggmarknaden i just Stockholmsregionen. Detta, fru talman, är en ren myt. Sålunda framgår det av timförtjänstutvecklingen för byggnadsarbetare 1988 att löneglidningen var lägre i Stockholmsregionen än i samtliga övriga distrikt i Sverige. Vidare framgår det av Föreningsbankens och Småföretagens Riksorganisations konjunkturbarometer att andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande är lägre i Stockholm än i Malmö och i Göteborg. Däremot är det så att byggsysselsättningen och investeringsviljan inom byggsektorn är god i hela vårt land. Enligt vår uppfattning är detta bra och något som skall stimuleras, inte motarbetas. Studerar man dessutom statistiken för påbörjade byggnadsarbeten i Stockholmsregionen, finner man att det endast är inom området offentligt byggande som igångsättningen har ökat drastiskt under 1989. Under perioden januari-april mer än tredubblades igångsättningen jämfört med samma period 1988. Detta kan naturligtvis visa sig få en besvärlig inverkan på löneglidningen inom byggsektorn i Stockholmsregionen under 1989, men det utgör inte något som helst motiv för de nu föreslagna åtgärderna mot näringslivets investeringar och utveckling. Som ett motiv för de regleringar som riktas mot Stockholmsregionen hävdas också, inte minst från centerhåll, att regionens befolkningstillväxt sker på bekostnad av landet i övrigt. Även detta påstående är felaktigt, fru talman. För att en gång för alla få stopp på den sortens resonemang vill jag redovisa två diagram ur länsstyrelsens i Stockholms län skrift Statistik om Stockholms län, nr 3:1989. Min avsikt var egentligen att redovisa dessa diagram på den stora filmduken här i kammaren. Det går dock inte, eftersom anläggningen är trasig. Man vet inte heller om och när den skall lagas, vilket jag tycker är minst sagt märkligt och ynkligt. Nåväl, av det första diagrammet framgår det att folkökningen i Stockholms län sjunkit från en toppsiffra på drygt 15 000 år 1984 till knappt 11 000 förra året. Av dessa 11 000 svarade födelseöverskottet för 7 000 och nettoflyttningen för knappt 4 000 personer. Om man sedan studerar nettoflyttningen, finner man att den uppvisar stora variationer. Under 1970-talet och fram t.o.m. 1981 tappade Stockholms län befolkning till övriga landet varje år. Under åren 1981-1987 var förhållandet det motsatta med en topp 1984. fr.o.m. andra halvåret 1987 tappar Stockholmsregionen åter befolkning till det övriga landet. Det är så här verkligheten ser ut. Stockholmsregionens befolkningstillväxt kan med andra ord helt hänföras till inflyttning från utlandet och till födelseöverskott. Men även denna befolkningsökning resulterar naturligtvis i efterfrågan på bostäder. Jag skall strax påvisa att majoritetens förslag om investeringsskatt utgör ett hot även mot bostadsbyggandet, men först några ord om den speciella fastighetsskatten för Stockholmsregionen. Först vill jag konstatera att förslaget utgör en kovändning från centerns sida, eftersom partiet tidigare sagt nej till fastighetsskatten som sådan och talat för en avveckling av densamma. Nu skall den plötsligt utvidgas, och det utan att utskottsmajoriteten redovisar några motiv. Om man nu har några kan de i varje fall inte vara stabiliseringspolitiska. Inkomsterna skulle nämligen komma att inflyta tidigast under budgetåret 1991/92. Det enda denna skatt åstadkommer är höjda hyror och ökad inflation. Merparten av alla fastighetsägare har nämligen i sina hyresavtal garderat sig mot denna typ av kostnadsökningar. Stockholms fastighetsägareförening har med rätta riktat skarp kritik mot att det av socialdemokraterna och centern utarbetade förslaget till höjd fastighetsskatt i Stockholmsregionen inte remitterats till lagrådet för granskning. Detta krav framfördes från folkpartiets och vår sida redan vid utskottsbehandlingen, men det avvisades av majoriteten med hänvisning till att det inte fanns tid för sådan granskning. Det var naturligtvis ett skenargument. Majoritetens tillvägagångssätt är minst sagt anmärkningsvärt, och jag har full förståelse för Fastighetsägareföreningens indignation. Att här i kammaren nu yrka på återremiss till utskottet för lagrådsgranskning är tyvärr meningslöst, eftersom majoriteten redan avvisat detta. Fru talman! Jag vill även ta upp den särskilda investeringsskatten i Stockholmsregionen. Majoriteten kallar förslaget investeringsavgift i ett fåfängt försök att dölja vad det handlar om. Med denna skatt blir det fr.o.m. den 27 maj avsevärt mycket dyrare att bygga nya, moderna och ändamålsenliga arbetsplatser i Stockholms län — med undantag av Norrtälje och Södertälje — samt i Uppsala och Håbo kommuner i Uppsala län. Många angelägna investeringar, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt, kommer att skjutas på framtiden. En rad uttalanden under senare tid, exempelvis av Björn Svedberg i Ericsson, visar att den enda alternativa lokalisering som företagen kommer att överväga är en placering, inte på annan plats i vårt land, utan utomlands och då i första hand i något EG-land. Detta tycks dock inte bekomma socialdemokraterna och centern. Om man är obekymrad eller kanske rent av okunnig om att investeringsskatten på arbetsplatser också är ett hot mot bostadsbyggandet i Stockholmsregionen skall jag låta vara osagt. Faktum är dock att många av de bostäder som byggs i dag är kombinationsprojekt med bl.a. kontor. Det sker dels genom att arbetsplatsbyggnationen i många fall tvingas bära en del av kostnaderna för bostadsbyggandet, dels genom att den lokaliseras som bullerskydd för bostadsbebyggelsen. Om dessa arbetsplatsprojekt skjuts på framtiden på grund av investeringsskatten, kommer också bostäderna att skjutas på framtiden. I Solna kommun har man låtit undersöka hur förslaget påverkar bostadsbyggandet. Solna planerar att bygga ca 1 700 lägenheter under de närmaste tre åren. Endast ca 170 lägenheter är renodlade bostadsbyggnadsprojekt. Resterande drygt 1500 lägenheter ingår i kombinerade projekt med arbetsplatser/bostäder. Så här ser det ut i kommun efter kommun. Kan inte arbetsplatserna byggas, kan inte heller bostäderna byggas. Med hänsyn till detta var det med förvåning man kunde ta del av Olof Johanssons yttrande tidigare i dag. Han talade för ett ökat bostadsbyggande och sade att investeringsskatten skulle främja det. I verkligheten råder precis motsatt förhållande. Vidare föreslår den röd-gröna koalitionen att det bostadsbyggande i Stockholmsregionen som sker utan att bebyggelsen belastar statskassan med stora summor i form av statliga subventioner — för närvarande uppgående till ca 75 Yo av bruttokapitalkostnaden — skall drabbas av investeringsskatt. Den som bygger utan att belasta skattebetalarna med stora räntesubventioner skall tydligen få göra det även i framtiden, men det skall bli dyrare och oförmånligare. Det är väl detta som majoritetspartierna kallar valfrihet. Bostadsmarknaden är mycket besvärlig i Stockholmsregionen, inte minst beroende på bristen på rörlighet. Många barnfamiljer kan inte få tag på den större bostad som de behöver när familjen växer. Ungdomar och invandrare har mycket svårt att över huvud taget få en bostad. Investeringsskatten kommer att förvärra denna situation. Om investeringsskatten drivs igenom här i kväll kan detta inte tolkas på annat sätt än att socialdemokraternas och centerns tal om angelägenheten av ett högt bostadsbyggande i Stockholmsregionen bara är tomt prat. Detta är naturligtvis ett trist besked till medborgarna i Stockholmsregionen. Det är dock klart och entydigt. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag i denna debatt om bostadspolitiken med förvåning har kunnat konstatera att det inte finns någon socialdemokrat på talarlistan. Den centerpartist som stod uppsatt har dessutom strukit sig. Den röd-gröna majoriteten vill inte diskutera en av de viktigaste frågorna som rör vår huvudstadsregion, nämligen bostadsfrågorna mot bakgrund av det ekonomiska förslaget i kompletteringspropositionen och finansutskottets betänkande. Det är naturligtvis symptomatiskt och beklämmande, men jag kan i viss mån förstå att den röd-gröna koalitionen inte vill delta i denna debatt. Det är nämligen svårt för dem att föra den. Jag kan förstå det, men det är minst sagt beklagligt. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de moderata reservationerna.

Fru talman! Nu sällar sig allt fler fristående ekonomiska bedömare till folkpartiets uppfattning om socialdemokraternas och centerns ekonomiska paket. Omdömena är samstämmiga — det är helt felaktiga åtgärder. När det gäller Stockholmsregionen, som jag tänker koncentrera mig på i detta anförande, bygger åtgärderna på helt felaktiga förutsättningar. För huvuddelen av företagen föreligger alls ingen överhettning som motiverar en särskild ekonomisk åtstramning, trots att man talar så mycket om överhettning. I Stockholms län finns 35 000 företag. 31 000 av dem har färre än 20 anställda och svarar för 21 96 av sysselsättningen. Knappt 400 företag har fler än 200 anställda. Under våren genomfördes i Storstockholm en undersökning av Småföretagens Riksorganisation och Föreningsbanken. Den visade klart att kapacitetsutnyttjandet är lägre här än riksgenomsnittet. Den visade också att lönekostnaderna här stigit mindre än riksgenomsnittet. Endast 30 96 av företagen har ökat antalet sysselsatta under det senaste året. I landets övriga tätorter är motsvarande siffra 33 20 och i Göteborg och Malmö ännu högre. I en debattartikel i Dagens Nyheter i november förra året redovisade docent Lennart Ohlsson, Industriförbundet, skrämmande uppgifter om svensk högteknologi i kris: " 1987 hade sysselsättningen i högteknologisk industri sjunkit till en nivå Sverige inte haft sedan 1973. + Bland OECD-länderna är högteknologins andel av exporten mellan 25 och 30 20. I vårt land är den hälften så stor. + 1987 hade underskottet i vår handel med högteknologi vuxit med 1,5 miljarder. + Sverige har en enda region som är specialiserad på högteknologisk industri — Stockholms län. Under senare år har sysselsättningen minskat inom denna industri. Hur kan socialdemokrater och centerpartister kalla detta överhettning i Stockholmsregionen? Nu vill de utvecklingsfientliga ytterligare lägga straffskatter på Stockholm för att hindra en normal och för alla positiv förädling av de förutsättningar som finns i huvudstaden. Ni tror väl ändå inte att era förslag förmår t.ex. Ericsson att flytta ut sin nya utvecklingsenhet till Skinnskatteberg eller Lycksele, eller att en strypning av deras verksamhet förmår avskedade civilingenjörer att lösa personalkrisen i vården i Stockholm? Nej, resultatet blir det som Ericssons chef gav uttryck för i radio omedelbart efter det att kompletteringspropositionen kommit: Nu går vi ut och söker 2 000 civilingenjörer i England, Västtyskland och Holland. Ett annat populärt debattgrepp från centern och socialdemokraterna är att tala om att Storstockholm suger ut den övriga delen av landet på utbildad arbetskraft. Detta är inte sant. Knut Billing redovisade de befolkningssiffror som gäller för länet. Jag skall inte dra dem igen. Men jag måste ändå fråga de värsta fienderna till huvudstadens utveckling: Tänker ni förbjuda stockholmarna att föda barn? Eller skall vi inte ta emot flyktingar i det här området? I en region som denna byggs naturligt en ganska stor andel offentliga byggnader. Enligt uppgifter från Stockholms läns landsting planeras under 1990 byggnader till ett värde av mellan 3 och 4 miljarder. Investeringsskatten innebär alltså kostnadsfördyringar på detta område för invånarna med 300-400 milj.kr. Fastighetsskatten skall näst intill fördubblas i Stockholmsregionen. Detta innebär en ny beskattningsprincip, nämligen att specialbeskatta personer som bor i visst geografiskt område. Lagrådets yttrande över en sådan innovation har man inte vågat inhämta. Jag anser att detta är en upprörande orättvis behandling av vissa svenska medborgare, nämligen dem som bor i Stockholmsregionen. Betyder då detta att vi i fortsättningen skall räkna med att norrlänningar kan komma att drabbas av fördubblade arvsskatter, att göteborgare kan tvingas betala högre spritoch tobaksskatter än andra och att gotlänningar får högre reavinstskatt? Ni tycker att detta låter orimligt. Det tycker jag också, men det är precis det som drabbar Stockholmsregionens invånare med det röd-gröna förslaget. Den ursprungliga höjningen av arbetsgivaravgiften kallas nu i den center-socialdemokratiska tappningen för ”arbetsmiljöavgift”. Sanningen är ju att den benämningen är rena kosmetikan. Den dras in på exakt samma sätt som den vanliga arbetsgivaravgiften — den som centern var emot när kompletteringspropositionen kom. För Ericsson, som jag nämnt tidigare, innebär avgiften en kostnadsökning på ca 75 milj.kr. För Saab-Scania i södra länsdelen innebär det en ökning av personalkostnaderna med 60 milj.kr. I går påtalade Anne Wibble att det i förslaget inte finns en rad av analys av vilka konsekvenser arbetsmiljöavgiften får för den offentliga sektorn. Jag kan ge ett exempel. Stockholms läns landsting har drygt 97 000 anställda. Vårdsektorn i landstinget drabbas alltså av personalfördyringar på ungefär 180 milj.kr. Totalt kommer landstinget nästa år med alla nya skatter och pålagor att få ökade kostnader med 366 milj.kr. Då har jag inte räknat med vad länets kommuner kommer att få betala. Hur tror ni som tillhör majoriteten att vi här i regionen skall klara personalproblemen beträffande vården, vårdköerna och dessutom hemtjänsten i kommunerna, med de straffskatter ni lägger på oss? Till allt detta kommer de höjda energiskatterna, som drabbar både offentlig och privat sektor och dessutom driver upp de redan höga boendekostnaderna i Storstockholm. Länets största kommun, Södertälje, har undantagits de speciella Stockholmsskatterna. Det är en händelse som ser ut som en tanke, mot bakgrund av att det var där socialdemokraterna förlorade makten i valet i höstas. Men ni socialdemokrater tror väl ändå inte på allvar att Södertäljes invånare skulle kunna förbli opåverkade, när hela länets arbetsmarknad och näringslivet i övrigt drabbas av hårda pålagor? Man kan bara konstatera att socialdemokraterna och centern nu har gjort framgångsrika försök att såga av den gren de själva sitter på. De grundar sina förslag på felaktiga förutsättningar och tror att diskriminering och straffskatter på Storstockholms näringsliv gynnar landsorten och skapar en bra regionalpolitik. Den avundsjuka och missunnsamhet som präglar straffskatterna på huvudstadsregionen kommer emellertid att få en klart förutsebar effekt. Lågkonjunkturen kommer att påskyndas, och det går sämre för näringslivet i vår region. De som drabbas först då är landsorten. Med en lätt travesti skulle man kunna säga: När man nyser i Stockholm får de lunginflammation i Ljusnarsberg. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som folkpartiet har undertecknat.